Herr talman! Jag vill först tacka Maj-Inger Klingvall för vad hon sade inledningsvis om min inställning till kvinnors förvärvsarbete. Jag måste ha varit väldigt otydlig när jag kunde bli på det sättet missuppfattad att jag skulle tycka att detta inte var bra. Jag trodde att jag hade understrukit, både tidigare och i dag, att ingenting har bidragit så mycket till jämställdhet mellan könen och till välfärden som att kvinnor har gått ut i förvärvsarbete. Jag delar helt Maj-Inger Klingvalls uppfattning att kvinnors arbete till stor del har möjliggjort av samhället organiserad omvårdnad. Men då måste också samhället organisera denna omvårdnad, och det ställer nya krav. Dessa nya krav har vi levt upp till på ett utmärkt sätt, men det har dock ställts nya krav på samhället. Maj-Inger Klingvall säger att kvinnor -- eller män -- inte kan tvingas ut i förvärvsarbete av ekonomiska skäl trots att de skulle vilja vara hemma med sina barn. Då vet jag inte i vilken verklighet Maj-Inger Klingvall lever. Vi fick ju ett exempel tidigare. Anna Corshammar-Bojerud som talade före mig berättade sitt egets livs historia. Hon skulle själv ha stannat hemma om hon kunde ha fått mera hjälp av samhället. Det fanns alltså ett målande exempel i talarstolen strax före mig.

Herr talman! Jag vill säga några ord om rättsmedicinska enheten i Uppsala. Regeringen har ju via budgetpropositionen låtit oss ta del av ett beslut att lägga ner rättsmedicinska enheten i Uppsala. Anledningen är att antalet obduktioner har gått ner i landet och att Rättsmedicinalverket åläggs att spara 4 Valet har då fallit på att lägga ner en enhet, den i Uppsala. Det tycker vi är mycket olyckligt. Enheten i Uppsala har en mycket stor andel viktig forskning med resultat som gagnar utvecklingen både inom sjukvård och inom polisarbete. Regeringen har också denna vår, via sin forskningsproposition, satsat stort på forskning, även i Uppsala. Då rimmar det väldigt illa att med ett annat beslut hindra eller lägga ner viktig forskning just i Uppsala. Nedläggningen är också tvivelaktig som besparingssätt, och det var det viktiga. Nedläggningen medför ökade kostnader för transporter av både levande och döda till andra rättsmedicinska enheter. Det är kostnader som lastats över till andra statliga organ, polismyndigheterna i fyra olika län. Polis, domstolar och advokater pekar också på rättssäkerhetsaspekter. Viktig utbildning i Uppsala påverkas också negativt. Lokalerna och hyresförhållandena är också speciella, genom avtal mellan staten och Uppsala läns landsting, och det är oklart vilken besparing som kan göras genom nedläggning. Detta har vi i alla partier varit överens om i socialutskottet. Vi förordar att besparingen inom Rättsmedicinalverket görs på ett sätt som säkerställer att verksamhet och forskning i Uppsala kan fortsätta och att det blir verkliga besparingar för staten i slutändan. Tyvärr har vi inte blivit överens om att ge regeringen en tydlig signal om hur utskottet vill ha det. Därför har socialdemokraterna inlämnat en reservation med ett tillkännagivande av just detta. Jag yrkar bifall till reservation 13. Utskottsmajoriteten utgår ifrån att regeringen noga överväger hur besparingarna skall ske så att verksamhet och forskning i Uppsala kan fortsätta. Jag hoppas nu att statsrådet -- som tålmodigt varit med oss här hela dagen -- tar med sig detta budskap från hela utskottet och verkar för att det blir fortsatt verksamhet i hela Uppsala trots att det inte blir ett formellt tillkännagivande.

Herr talman! Jag tänkte säga några ord om regeringens familjepolitik -- även om den redan har behandlats av flera företrädare för regeringspartierna. På slutet tänkte jag också kommentera frågan om rättsmedicinen. Regeringens familjepolitik bygger i likhet med vår övriga välfärdspolitik på valfrihet. Den bygger på en föräldraförsäkring som gör det möjligt för en förälder att under ekonomisk trygghet få vara hemma med spädbarn. Den bygger på barnbidrag, som omfördelar för de flesta individer för livet, men annars mellan dem som har barn och dem som inte har barn, så att familjer kan ha det någorlunda hyggligt när barnen växer upp. Den bygger på att det finns barnomsorg som gör det möjligt för dem som vill att förvärvsarbeta även när barnen är små. Denna familjepolitik har de svenska barnfamiljerna gett ett mycket gott betyg. Jag tänker då inte så mycket på opinionsundersökningar som på det faktiska beteendet. Den svenska kvinnan föder, näst isländskan och irländskan, flest barn i Europa, samtidigt som vi har världens högsta kvinnliga förvärvsfrekvens. Det innebär i sak att svenska kvinnor, till skillnad från kvinnor i många andra länder, -- USA, Japan, Tyskland -- slipper välja mellan en yrkeskarriär och att ha barn. Hon har möjlighet till bägge delarna. Regeringen vill utöver detta också öka den ekonomiska standarden för dem som väljer att vara hemma när barnen är små. Därför innehåller regeringsförklaringen en utfästelse om att införa ett vårdnadsbidrag. Skälet till detta är förstås att det innebär en ökning av valfriheten. I samband med krisförhandlingarna förra hösten mellan regeringen och Socialdemokraterna kom vi överens om att detta bidrag skall införas när det ekonomiska läget tillåter det. Att det är bekymmersamt just nu vet alla. Det har också kommenterats under debatten. Vi har en relativt välutbyggd barnomsorg i Sverige. Enligt de beräkningar som gjorts inom departementet skulle det återstående behovet i dagsläget vara kanske 10 000 ytterligare platser totalt över landet. Det innebär att en full behovstäckning på många ställen redan uppnåtts. Ett problem i detta sammanhang är dock det som bl.a. Barbro Westerholm har berört i dag, nämligen att den kommunalekonomiska reform som riksdagen har fattat beslut om och som gäller fr.o.m. i år gör att det numera egentligen saknas stimulans för kommunerna att bygga ut eller ens bibehålla barnomsorgen. Därför förs en diskussion om att utvidga socialtjänstlagen på ett sådant sätt att man uppnår det som tidigare kunde uppnås med ekonomiska stimulanser med hjälp av ett stadgande i själva socialtjänstlagen. Bengt Westerberg har bl.a. i interpellationssvar här i riksdagen meddelat att ett förslag kommer om en utvidgning av socialtjänstlagen. Detta som svar på det som Maj Inger Klingvall tog upp för några timmar sedan i debatten. Maj-Inger Klingvall har i övrigt i flera inlägg och repliker kommenterat och diskuterat familjepolitiken. På flera punkter har vi likartade uppfattningar. Det som förvånar mig litet är den nästan aggressiva attityd som Maj-Inger Klingvall intar gentemot vårdnadsbidraget. När man beskriver en sådan reform som att den minskar valfriheten, att den skulle innebära stora orättvisor för barnfamiljerna är det svårt att hänga med. En annan sak är att ha synpunkter på om det går att klara av den reformen i detta ekonomiska läge. Ett annat område som Maj-Inger Klingvall kommenterade är valfriheten, där hon flera gånger talat om att det viktiga med valfriheten för barnfamiljerna inte är ägarformen. Så är det väl. Men frågan om ägarformen har kommit att spela en roll i svensk debatt. Frågan om konkurrensen har kommit att spela en roll. Det beror på att ett stort parti, det största, Socialdemokraterna, gång på gång har fäst en så oerhört stor vikt vid ägarformen, nämligen ställt kravet att det måste vara offentligt. Det är socialdemokratiska aktiviteter i regeringsställning som gjort att vi fick lex Pysslingen. Men på grund av opinionsbildning och annat som hände under 80-talet har Socialdemokraterna nu retirerat från skans till skans i denna fråga. Det är ni som hela tiden tyckt att ägarformen är så oerhört viktig, inte vi andra som tycker att det är naturligt att det finns olika ägarformer. Jag delar den uppfattning som Anna Corshammar Bojerud har varit inne på, att det nästan alltid är stimulerande att det finns olika alternativ. Det leder till att nya tankar kommer fram och att man får fram nya verksamheter. Svaret är mycket enkelt. De flesta barnfamiljer sitter säkert inte och var och varannan kväll längtar efter att en ny ägarform dyker upp på dagisområdet i grannskapet. Däremot kommer flera av dem att ha glädje av att det finns olika ägarformer. Till sist, herr talman, till frågan om den rättsmedicinska avdelningen i Uppsala. Vi läser naturligtvis med största intresse vad utskottet kommer fram till på alla möjliga områden och tar med oss hem. Vad gäller besparingen inom rättsmedicinen delar, om jag har uppfattat det rätt, såväl utskottsmajoriteten som utskottsminoriteten regeringens uppfattning att det behöver sparas ca 4 miljoner inom den rättsmedicinska verksamheten. Vi skall naturligtvis pröva om det finns något annat sätt att göra det än det sätt som vi har kommit fram till tidigare. Jag kan dock inte utlova att denna prövning leder till att vi med lätthet kan hitta något annat ställe inom rättsmedicinen där vi kan spara 4 miljoner. Det har tydligen inte heller utskottet kunnat komma fram till utan vänligt överlåtit åt regeringen att leta efter en sådan möjlighet. Vi skall naturligtvis göra det och se vad vi kan komma fram till. Det är möjligt att man kan hitta någonting som åtminstone uppfyller utskottsmajoritetens önskemål, som ju är att vi skall försöka säkerställa den forskning som bedrivs inom den rättsmedicinska avdelningen i Uppsala och säkerställa viss verksamhet. Vi skall aktivt pröva detta. Det är möjligen, herr talman, något svårare att hitta alternativa besparingar än att säga nej till sådana.
Herr talman! Statsrådet uttryckte trots allt en viss välvilja att försöka göra ansträngningar i den riktning som jag och faktiskt hela utskottet enigt vill. Jag har också påpekat att en nedläggning faktiskt inte säkert innebär en besparing, eftersom lokalkostnaderna genom avtal är så speciella att vi inte riktigt vet i dag vilken besparing som skulle uppnås. Jag har pekat på transportkostnader som vi nu skjuter över på annan statlig myndighet. En besparing skall vara en besparing för staten som helhet. Sist vill jag säga att rättsmedicin i Uppsala inte är en angelägenhet enbart för Uppsala, utan den forskning som där bedrivs är nog en riksangelägenhet. Det vill jag gärna också skicka med.
Herr talman! Jag markerade närmast med självklarhet att om utskottet och riksdagen tycker någonting, tar regeringen till sig detta. Det jag ville vara säker på att få framfört redan under riksdagsdebatten var att vi tycks vara överens om att det skall sparas 4 miljoner och att det skall sparas inom den rättsmedicinska verksamheten. Jag har påpekat att det inte är alldeles självklart lätt att hitta några alternativa besparingar.
Herr talman! Jag instämmer självfallet i inledningen av Bo Könbergs inlägg som handlar om de grundläggande delarna i familjepolitiken. Där är vi uppenbarligen överens. Likaså är vi överens om att familjerna i Sverige i dag faktiskt ger den här familjepolitiken ett väldigt gott betyg. Däremot blir det för mig helt obegripligt -- jag har hävdat det i tidigare inlägg också -- hur man tvärtemot den här familjepolitiken ändå vill lägga fram ett förslag till ett vårdnadsbidrag. Föräldraförsäkringen innebär ju att man kan vara hemma när barnen är små. Man kan använda sig av den väldigt flexibelt. Man kan korta sin arbetsdag på olika sätt och på det viset ha glädje av den under en betydligt längre tid än de tolv månaderna med full ersättning. Därför blir det så ologiskt att man, samtidigt som man aviserar en sänkning och en försämring av föräldraförsäkringen, är beredd att i stället, som Bo Könberg uttryckte sig, försöka öka den ekonomiska standarden för dem som vill vara hemma. Det här får jag inte att hänga ihop. Det måste som sagt handla om att det egentligen finns en djup oenighet inom regeringen om vad som är den väg som man vill vandra framåt. Sedan säger Bo Könberg, precis som Bengt Westerberg har sagt hur många gånger som helst, att det skall komma ett förslag till en lag som innebär en utökning av lagregleringen inom barnomsorgen. Detta har vi hört sedan regeringen tillträdde, men vi har ännu inte sett något förslag. Man börjar undra om det någonsin skall bli någonting. Det här hänskjuter jag också till oenigheten inom regeringen. Bo Könberg säger att jag har en aggressiv attityd till vårdnadsbidrag. Jag tror att jag har många meningsfränder faktiskt inom Folkpartiet, inte minst inom Folkpartiets kvinnoförbund. Finansieringen av vårdnadsbidraget styr väldigt mycket hur orättvist det slår. Pengarna måste ju tas någonstans. De finanseringsförslag som vi har sett tidigare innebär helt enkelt en orättvisa för dem som arbetar och har sina barn i barnomsorg.
Herr talman! Det kan vara klokt att vi ägnar diskussionen åt det vi har skilda uppfattningar om i stället för det där vi är överens. Jag skall därför koncentrera mig i det här inlägget på vårdnadsbidragsfrågan. Det är uppenbarligen där som vi skiljer oss åt. Maj-Inger Klingvall återkommer gång på gång, med en onykter fågels envishet, till frågan om den djupa oenigheten i regeringen om familjepolitiken. Som jag har markerat flera gånger, bl.a. i den här debatten, är det fyra partier som har bildat regering. Det finns skillnader mellan partierna, annars skulle det bara vara ett parti. Dessa skillnader är mycket väl kända i den allmänna diskussionen. När det gäller vårdnadsbidraget är vi överens. Folkpartiet liberalerna har tidigare gått till val på införandet av ett vårdnadsbidrag -- det är ju det som Maj-Inger Klingvall polemiserar mot -- som ett komplement till familjepolitiken för att öka valfriheten för dem som vill ha något annat än de andra tycks vilja ha. Även om Maj-Inger Klingvall har rätt i att det bara är 7 % som vill ha vårdnadsbidrag, är detta för oss folkpartister inget avgörande argument emot att försöka tillgodose ett sådant önskemål. Människor och familjer är olika. Den oenighet som kan finnas om vissa delar inom familjepolitiken gäller alltså inte införandet av vårdnadsbidraget. Oenigheten kan däremot gälla storleken på bidraget eller olika bedömningar av när det ekonomiska läget medger ett införande av ett vårdnadsbidrag. Dessa diskussioner för vi med varandra. Maj-Inger Klingvall anser att vårdnadsbidrag är helt på tvärs mot den förda familjepolitiken. Jag har svårt att se hur det kan vara på det viset. Enligt vår mening är vårdnadsbidraget ett komplement till familjepolitiken. Vidare klagade Maj-Inger Klingvall över att utredningen av socialtjänstlagen inte är färdig lika snabbt som hon hade önskat. Det må väl Maj-Inger Klingvall göra. Jag kan bara konstatera att innan denna regering tillträdde fanns det i nio år en socialdemokratisk regering som tillsammans med Vänsterpartiet hade en hyfsad majoritet här i kammaren. Man hade då goda möjligheter att införa det hela. Jag tror att Maj-Inger Klingvall gör rätt i att sätta sina förhoppningar till den här regeringen.
Herr talman! Skillnaden mellan den förra socialdemokratiska regeringen och den nya regeringen är att vi aldrig deklarerade i någon regeringsförklaring att vi utlovade en lagstiftning om rätt till barnomsorg. Men det har den nuvarande regeringen gjort. Man har i flera olika omgångar kommit med utfästelser om att denna lagstiftning skall införas, men det har vi ännu inte sett. Det beklagar jag, eftersom en sådan lagstiftad rätt faktiskt i sig medger ett väldigt mått av valfrihet. Jag fick inget svar på frågan hur man kan avisera en sänkt ersättningsnivå i föräldraförsäkringen, samtidigt som man talar om vårdnadsbidrag. Jag tycker nämligen att föräldraförsäkringen är en utmärkt förutsättning för att det skall vara möjligt att vara hemma när barnen är små. Föräldraförsäkringen är också ett komplement till en vidare utbyggd barnomsorg. Dessa två saker hänger väl samman. Jag hann inte att kommentera valfrihetsfrågan i min tidigare replik när det gäller daghem och ägarformer. Det är svårt att ange vilken verksamhet som är privat och vilken som är offentlig, eftersom all verksamhet bedrivs med offentlig finansiering. Det avgörande är egentligen att man ännu inte har löst en hel del av de frågor som självfallet är lösta inom offentlig barnomsorg, vilket vi också har motionerat om. Det gäller t.ex. frågorna om rättssäkerhet, sekretess, insyn och kvalitetskontroll av verksamheten. Dessa frågor återstår att lösa, och det var ett viktigt skäl till att vi yrkade avslag på ''pysslingenpropositionen''. Vi ansåg att det var oerhört väsentligt för den enskildes rättssäkerhet att klara ut dessa frågor innan man tillät den här typen av entreprenörsverksamhet. Däremot vet Bo Könberg lika väl som jag att redan i mitten av 1980-talet infördes möjligheten att bedriva kooperativ barnomsorg och barnomsorg i ideella organisationers regi. Det blev även möjligt att tillämpa alternativ pedagogik. Det som är det intressanta med valfrihet och alternativ inom barnomsorgen är att man kan välja mellan olika innehåll i verksamhetsformerna.

Herr talman! Maj-Inger Klingvall klagade över att hon inte hade fått svar på en av sina delfrågor. Det gällde frågan om att det har aviserats en sänkning i föräldraförsäkringen. Regeringen har inte aviserat någon sådan sänkning. När man diskuterar vad man måste göra under 90-talet för att avhjälpa det strukturella budgetunderskottet, måste man helt klart se till alla åtgärder som över huvud taget är tänkbara. En av dessa åtgärder -- som också Barbro Westerholm tidigare var inne på -- är att överväga om man skall ha samma ersättningsnivå i föräldraförsäkringen som vi har varit överens med Socialdemokraterna om att ha i sjukförsäkringen och som vi numera har i arbetslöshetsförsäkringen. Detta finns med i diskussionen. Det låter sig ju sägas att det finns ett antal frågor som inte är tillräckligt bra lösta när det gäller alternativ till offentligt ägande. Jag kan inte låta bli att göra den reflexionen att om Socialdemokraterna hade ägnat den minsta tid åt detta i stället för att hitta på lagar som förbjöd alternativa ägarformer, skulle frågorna för länge sedan ha varit lösta. Men det fanns ju inget som helst intresse för detta. Man var fullt beredd att avsätta hur mycket utredningskapacitet som helst för att förbjuda andra verksamhetsformer. När lex Pysslingen infördes skedde det med en hastighet som sällan har utmärkt något socialdemokratiskt departement, men det berodde väl på att angelägenheten kändes så stor. Man ville uppfylla de egna ideologiska fördomarna i det här avseendet genom att gå emot alternativa former. Maj-Inger Klingvall sade att skälet till att Pysslingen var att man ansåg att det fanns så många frågor som var olösta. Det gällde bl.a. rättssäkerhet och insyn. Detta är frågor som vi naturligtvis måste ta itu med i ett skede, där vi går mot mer och mer verksamhet som bedrivs i andra former än genom offentligt ägande, men där offentlig finansiering ofta finns med. Jag har dock inte uppfattat det så, att Maj-Inger Klingvall har haft några större problem med rättssäkerheten när t.ex. idella organisationer bedriver barnomsorg, även om den principiella frågeställningen naturligtvis är densamma. Jag vill på intet sätt förringa betydelsen av dessa frågor. Jag konstaterar bara att det socialdemokratiska intresset av att lösa frågorna har varit mycket ringa, för att uttrycka det försiktigt.

Herr talman! Detta betänkande, UbU11, innehåller litet smått och gott med anledning av budgetpropositionen. Jag skall dock bara ta upp en enda fråga, och det gäller det som berörs i reservationen, nämligen slopandet av förordningen om meritvärdering vid tillsättning av lärartjänster. Först vill jag emellertid ge en eloge till Vänsterpartiet. Det var Vänsterpartiet som hittade passusen om upphävande av meritvärderingsförordningen i propositionen och tog upp frågan i sin partimotion. Vi förbisåg denna passus och hade följaktligen inte med frågan i vår motion. Herr talman! Jag tror att vi alla har i gott minne den stora kalabalik som rådde i samband med riksdagens beslut att lärarna i grundskolan skulle få kommunerna som arbetsgivare. De borgerliga partierna, som nu är i regeringsställning, hojtade i gälla tonlägen om att det nu skulle bli elände, osäkerhet, godtycke och allmän katastrof. Kommunerna kunde rakt inte duga som arbetsgivare åt lärarna. Skolan skulle gå mot sin undergång, eftersom kommunerna inte skulle kunna garantera kvalitet i undervisningen. Det var ingen ände på det elände som skulle drabba skolan, barnen och lärarna. Vi som stod bakom beslutet ville naturligtvis garantera kvalitet i skolan. Och det gjorde vi på ett konstruktivt sätt genom att säga att vissa regler skulle gälla, bl.a. för behörighet till lärartjänst och vid meritvärdering i samband med tillsättande av tjänster. Vi ägnade oss alltså inte bara åt domedagsprofetior, utan vi vidtog en del åtgärder. Vi trodde dessutom på kommunerna som arbetsgivare. Samma borgerliga partier som använde så högt tonläge för några år sedan föreslår nu att meritvärderingssystemet skall avskaffas. Och det gör man med hänvisning till att det inte låter sig förenas med ett EG-direktiv som har att göra med personers rörlighet. Vi anser att regeringen med sitt förslag dels sviker tidigare krav på kvalitetssäkring, dels är övernitisk i förhållande till EG-reglerna. Jag tillstår gärna att meritvärderingssystemet inte är den enda garanten för kvalitet i skolan, kanske inte ens den viktigaste komponenten. Men det är tillräckligt väsentligt för att behöva försvaras. Systemet bidrar dessutom till att förhindra en del godtycke vid tillsättningar, som främst ni i de borgerliga partierna hade ett sådant bekymmer med för några år sedan. Dessutom är det alldeles onödigt att skapa den oro bland lärare som det här tilltaget innebär. Jag tillstår också gärna att det är viktigt att vi följer de EG-regler som inkluderas i EES-avtalet och de regler som kan följa av ett eventuellt framtida medlemskap i EG. Samtidigt menar jag att det får finnas någon gräns för nitet att ur alla skrymslen och vrår leta fram det som på något sätt kan vara tveksamt. Det tycker jag är precis vad man har gjort i detta fall -- letat i skrymslena. Dessutom skulle det förvåna mig mycket om man inte också i EG anser det vara rimligt att medlemsländerna försöker göra vad de kan för att garantera kvaliteten i skolan. Skolan är för övrigt en nationell angelägenhet i EG. EG får inte lägga sig i hur medlemsländerna sköter sina skolväsenden. Men jag vet vad rörlighetsdirektivet handlar om. För att undvika alla missförstånd vill jag tillägga att jag tycker att det är utomordentligt bra att lärare från EFTA och EG-länder kan få tjänster i den svenska grundskolan, liksom att svenska lärare, när EES-avtalet träder i kraft, kan få arbeta i skolor i de berörda länderna. Men det innebär inte att jag tycker att det är nödvändigt att säga att man inte skall fästa avseende vid de kvalitetsaspekter som finns i samband med tjänstetillsättningar och meritvärderingsförordningen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag skall be att få inleda med att läsa upp några citat. Det första citatet lyder: ''Vi måste värdera kvaliteten i kunskaperna högre än vad vi gör i dag, och vi måste värdera lärarna högre än vad vi gör i dag.'' Det andra citatet lyder: ''Vad beträffar lärarfortbildningen vill jag betona att goda ämneskunskaper mer än något annat ger lärarna den säkerhet och den trygghet som gör att man både kan undervisa på ett bra sätt och stödja elevernas sociala trygghet och utveckling. Fortbildning och annan utbildning för ökad kunskap hos lärarna är därför synnerligen viktiga inslag i skolans personalutveckling. Fortbildning av grundskolans lärare bör i första hand avse ämnesfördjupning.'' Det tredje och sista citatet lyder: ''Vår uppgift som politiker är ju i stället att öka lärarnas arbetsglädje, att stärka deras yrkesroll och göra att de känner att de har kompetens som lärare.'' Det första citatet var av Ulf Melins partiordförande Carl Bildt från den 8 december 1989 i denna kammare. De övriga två citaten var av ordföranden i utbildningsutskottet Ann-Cathrine Haglund. Jag kan skriva under dessa två citat som är hämtade ur samma protokoll. Vad är det som gör att regeringen föreslår att meritvärderingsförordningen skall tas bort? Man hänvisar till EES-avtalet -- ett EES-avtal som man inte vet särskilt mycket om. Man vet inte om det kommer att ratificeras eller inte. Det är inte ens säkert att EES-avtalet har den betydelsen att denna meritvärderingsförordning behöver tas bort. Jag instämmer i Berit Löfstedts anförande i vilket hon beskrev varför denna förordning infördes. Men jag undrar då också vad det är för lärare från andra länder som ni vill låta komma hit och undervisa i den svenska skolan, som har så dåliga meriter att de inte klarar av att denna förordning får finnas kvar. Det sägs ibland att en garanti för kvaliteten i utbildningen är att vi här ifrån riksdagen kan styra och ställa med utbildning. Lärarutbildningen är ju ett sådant exempel. Det kan hända att frågan om borttagande eller bibehållande av meritvärderingsförordningen kanske inte är en särskilt stor fråga, men ställd i ett sammanhang utifrån den skolpolitik som den borgerliga regeringen bedriver blir den mer betydelsefull. Därför att nu ligger en proposition från regeringen där man kommer att tillåta ett ökat inslag av obehöriga lärare i gymnasieskolan. Det läggs i dag en utredning om försämringen inom arbetsrätten. Man har valt att otydliggöra finansieringssystemet för skolan. En av de första åtgärder som regeringen vidtog på skolans område var att ta bort stimulansbidraget till förbättring av arbetsmiljön i skolan. Nu måste man av arbetsmarknadsskäl återinföra detta bakvägen. Man var väldigt kvick med att ta bort det öronmärkta anslaget för utrustning till gymnasieskolan. Sedan har man av bl.a. arbetsmarknadsskäl fått lappa hit och dit med ytterligare tre år. Men ställd i ett sammanhang är inte åtgärden att ta bort meritvärderingsförordningen oviktig. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till den reservation som Socialdemokraterna har fogat till detta betänkande, och som innebär ett bifall till vår motion i detta avseende. Ytterligare en liten fråga som jag vill ta upp gäller skolplikt för barn som vårdas på sjukhus. Vänsterpartiet lade en motion om detta under allmänna motionstiden. I utskottet säger man att denna rättighet eller plikt ändå garanteras genom skollagen. Det må så vara. Men anledningen till att vi väckte denna motion, herr talman, var att vi hade fått information och påstötningar ifrån handikapporganisationer om att det fanns brister i detta avseende, att det fanns barn som vistades på sjukhus under längre tid och som av olika skäl inte tog del av den undervisning som de borde ha gjort. Vi menar då att en skyldighet bör föreskrivas elever att delta i en sådan undervisning om ansvarig läkare medger detta, vilket är en viktig förutsättning. I denna fråga yrkar jag bifall till min meningsyttring i detta betänkande.

Herr talman! Jag skall inledningsvis kommentera en sak som vi har varit eniga om i utskottet, men som jag ändå tycker att det är viktigt att säga något om. Det gäller den interkommunala ersättningen för påbyggnadsutbildningar inom komvux. Regeringen föreslog i budgetpropositionen att kommunerna skall vara skyldiga att betala interkommunal ersättning till annan kommun som anordnar teknikerutbildning, som är en påbyggnadsutbildning inom komvux. Ett enigt utskott säger ja till detta. Det tycker jag är bra. Vidare begärde regeringen av riksdagen att få bemyndigande att besluta om interkommunal ersättning även för vissa påbyggnadsutbildningar som är starkt specialiserade och av nationellt intresse. Anledningen till att regeringen har tvingats till att komma med förslaget är att det dess värre finns kommuner som nekar att betala för elever som vill gå en påbyggnadsutbildning som ges i en annan kommun. Detta har skapat stora problem för dem som vill bygga på sin utbildning och bredda sin kompetens. I vissa kommuner säger man ja till att en elev får gå en påbyggnadsutbildning i en annan kommun om utbildningen inte finns i hemkommunen. I andra kommuner säger man nej till samma sak. Det har blivit som ett lotteri där det gäller att bo i rätt kommun. Detta är olyckligt. Bakgrunden är riksdagsbeslutet från våren 1991, där riksdagen beslutade att kommunerna är skyldiga att erbjuda alla ungdomar möjlighet att skaffa sig gymnasiekompetens fram t.o.m. det kalenderhalvår man fyller 20 år, och att betala interkommunal ersättning om utbildningen ges i en annan kommun. Däremot har kommunerna inte den skyldigheten när det gäller gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning på komvux. Det är bra att utskottet begär att regeringen skall återkomma till riksdagen med en redovisning dels av vilka utbildningar som kommer att omfattas av regeringens föreskrifter om interkommunal ersättning inom komvux, dels vilka av nuvarande påbyggnadsutbildningar som i framtiden bör anordnas inom komvux, och vilka av dessa som skall omfattas av interkommunal ersättning. Det är viktigt att regeringen snarast återkommer till riksdagen i detta ärende. Jag skall nu kommentera reservationen och meningsyttringen om meritvärderingssystemet för lärare. I samband med att det fulla arbetsgivaransvaret för lärarna överfördes till kommunerna den 1 januari 1991 avskaffades de tidigare mycket omfattande och detaljerade behörighetsbestämmelserna för olika typer av lärartjänster. I stället skapade man en förordning om meritvärdering vid anställning av lärare, där det finns föreskrifter som skall tillämpas vid urval av sökande till en anställning som lärare. Den förordningen är, enligt min mening, otidsenlig ur två aspekter, dels när det gäller stelbentheten i systemet, dels när det gäller EES-avtalet. I skollagens bestämmelser är lärarutbildning ett krav, inte för att få tjänstgöra som lärare men väl för anställning som lärare utan tidsbegränsning. Den som inte uppfyller detta krav får anställas som lärare för högst ett år i sänder. För alla lärare i den offentliga skolan krävs att de har en utbildning avsedd för den undervisning som de i huvudsak skall bedriva. Det sistnämnda kravet riktar sig till arbetsgivare. Lagstiftningen innehåller möjligheter att i vissa fall göra avsteg från dessa krav. Eftersom en person inte kan få en fast anställning som lärare inom det offentliga skolväsendet utan att ha lärarutbildning, måste läraryrket anses vara ett reglerat yrke. Regeringen föreslår att skollagens regler om villkor för tillsvidareanställning som lärare skall ändras, så att de blir förenliga med Sveriges förpliktelser på grund av det väntade EES-avtalet. Villkoren är definierade i termer av svensk eller nordisk lärarutbildning med huvudsaklig inriktning mot den undervisning anställningen avser. För sökande med annan utbildning krävs att denna av Ändringsförslaget innebär att lärarutbildning inte bara från annat nordiskt land utan från varje annat land som ingår i EG eller EFTA skall jämställas med svensk lärarutbildning. Vidare skall den sökande dels behärska det svenska språket, om det inte finns synnerliga skäl att medge annat, dels ha nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller det offentliga skolväsendet, särskilt de föreskrifter som anger målen för utbildningen. Regeringen föreslår också att uppgiften att bedöma om annan utbildning kan anses i huvudsak motsvara sådan lärarutbildning som avses skall överflyttas från Skolverket till Verket för högskoleservice. Jag vill slutligen säga något om det som sägs i meningsyttringen om skolplikt för barn som vårdas på sjukhus. Bestämmelserna angående särskild undervisning på sjukhus m.m. finns både i skollagen och i grundskoleförordningen. Den särskilda undervisningen anordnas av skolhuvudmannen. Delegation får ske till huvudman för sjukhus, barnhem eller liknande institution. Undervisningen skall i den utsträckning det är möjligt motsvara den utbildning eleven inte kan delta i. Endast om läkare som ansvarar för elevens vård medger det får särskild undervisning ges. Att eleverna skall delta i sådan särskild undervisning, följs av reglerna om skolplikt i skollagen. Av det skälet ser jag inte någon anledning till att en bestämmelse behövs som avser elevs skyldighet att delta i undervisning när han vårdas på sjukhus. Med anledning av det anförda, yrkar jag bifall till hemställan i betänkande och avslag på reservationen och meningsyttringen.
Herr talman! Jag vill bara kortfattat säga till Ulf Melin att vi inte har några invändningar mot behörighetsreglerna. Jag är helt på det klara med att det är alldeles riktigt att jämförbara lärarutbildningar för jämförbara nivåer mellan olika länder skall passa i vårt skolsystem om lärarna har den utbildning som passar för åldersgruppen. Jag är också helt på det klara med att det är ett reglerat yrke. Det som jag talade om var meritvärderingsförordningen. Det är den som jag tycker att vi inte behöver slopa.
Herr talman! Om Berit Löfstedt har läst igenom de förändringar som föreslås i skollagen, menar jag att de krav som vi skall ställa för att ha kvalitet i skolan, på lärare m.m. ställs genom att vi utvidgar skollagen. Det står klart och tydligt. Det försökte jag också förklara i mitt anförande. Den förordning om meritvärdering som ersatte de gamla statliga bestämmelserna var en eftergift som Lärarförbundet för att Lärarförbundet skulle säga ja till kommunaliseringen. Vad man gjorde var att skapa samma regler som fanns tidigare och kallade dem för något annat. Det var litet kosmetika. Enligt min mening behövs det inte både livrem och hängslen. Det räcker med livrem. Jag träffar många lärare som är bekymrade av det skälet att just dessa regler gör att det är så stelbent. Man måste ha samma arbetsgivare, vara i samma kommun, osv., och man kan inte flytta till en annan kommun på grund av just dessa regler. Det gör att man inte får någon rotation. Det tycker jag är mycket negativt. Jag blev något förvånad när Socialdemokraterna vid justeringssammanträdet gick på detta yrkande från Vänsterpartiet. Jag kan förstå att Vänsterpartiet har en annan uppfattning. Vänsterpartiet vill ju inte ha EES-avtalet över huvud taget, men det vill ju trots allt
Herr talman! För att det inte skall råda några tvivel på denna punkt vill jag till Ulf Melin säga att jag är den första tillskyndaren av ett EES-avtal. Jag hoppas verkligen vid Gud, höll jag på att säga, att EES-avtalet kommer att träda i kraft. Men ett EES-avtal och möjligheten till fri rörlighet på arbetsmarknaden innebär inte att vi nödvändigtvis och i onödan behöver skapa oro bland lärare. Om det finns stelbenthet i meritvärderingsförordningen, kan man ju i så fall ändra på någon bokstav utan att slopa alltihop.
Herr talman! Det fanns två skäl till slopandet av meritvärderingsförordningen, sade Ulf Melin. Det första skälet var att det innebar en stelbenthet. I vilka avseenden då? Rörlighet mellan kommunerna förhindras väl inte av ett meritvärderingssystem? Det var väl inte särskilt relevant? Det andra skälet var EES-avtalet. Vad är det i detta EES-avtal som denna meritvärderingsförordning strider mot? Vilka effekter skulle det ha om vi behöll denna meritvärderingsförordning? Om den skulle strida mot detta avtal, kan det väl prövas rättsligt enligt EES-avtalet? Men Ulf Melin bör väl vara mer påläst på det som han vill ha än jag. Jag väntar därför med viss spänning på hans redogörelse när det gäller meritvärderingsförordningen och EES-avtalets olika villkor.
Herr talman! Meritvärderingsförordningen ersätter, som jag sade tidigare, i stort sett de statliga regler som gällde tidigare för tillsättandet av lärare. De är, med förlov sagt, ganska krångliga, detaljerade och, enligt mitt sätt att se, otidsenliga. Jag anser att om vi skall få denna rörlighet inom Europa via EES-avtalet, är det naturligtvis viktigt att vi också ser över de regler som vi har. Det är vår uppfattning att man, genom att dessa komplement har gjorts i skollagen, som jag redogjorde för i mitt inledningsanförande, gör den kvalitetssäkring som krävs. Man ställer de kraven både när det gäller kunskaper i svenska språket, om man inte skall undervisa i ett främmande språk, och när det gäller kunskaper om inriktningen i den svenska skolan och målen för den svenska skolan. Vi tydliggör en hel del som ändå måste uppfattas som ganska positivt. Enligt min mening räcker detta. Vi skall ju inte krångla till det ännu mer än vi behöver. Men jag förstår att man i t.ex. Vänsterpartiet är negativ till detta, eftersom man antagligen känner sig förpliktad gentemot vissa fackliga organisationer på grund av att man var med om att kommunalisera den svenska lärarkåren.
Herr talman! Jag fick inte något svar på min fråga om på vilket sätt meritvärderingsförordningen skulle strida mot bestämmelser och villkor i EES avtalet. Ulf Melin har nu chans att redogöra för detta. Ulf Melins argumentation är märklig. Den slutsats som kan dras av förda resonemang är ju att ni var anhängare av ett ännu mer detaljerat regelsystem när det gäller t.ex. lärartjänster. Herr talman! Det handlar här enbart om att se till att det inte förekommer godtycke ute i kommunerna. Det gäller, som statsrådet Unckel talar om i sina preludier till budgetpropositionen, avkastning på en akademisk utbildning. Den som genomgår en lärarutbildning skall känna att det också innebär vissa rättigheter för vederbörande. Det är fråga om en viss trygghetsgaranti vid tillsättandet av tjänster och vid meriteringen för yrken. Är det så att ni är på väg att sluta ett EES-avtal som strider mot de styrningsmekanismer som finns när det gäller möjligheten för lärare att känna trygghet i sin anställning så är det allvarligt. Jag väntar på en kort och koncis redogörelse -- rakt på sak -- om på vilket sätt denna förordning, denna trygghet för lärare, strider mot er EES-eufori.
Herr talman! Tryggheten garanteras i skollagen, som jag tidigare citerat ur. Jag ber att få citera vad som sägs på s. 24 i budgetpropositionen, där sådana här frågor tas upp. Om Björn Samuelson inte har läst vad som står där kan han lyssna nu: ''Jag föreslår att 2 kap. 4 § ändras så att det för anställning som lärare i det offentliga skolväsendet utan tidsbegränsning skall krävas att den sökande har genomgått svensk eller därmed jämställd lärarutbildning i andra nordiska länder, EFTA länder eller EG-länder som huvudsakligen är inriktad mot den undervisning anställningen avser. Det kan självfallet vara så att lärare med utbildning i andra länder har en annan kombination av ämnen i sin examen än vad som är vanligt i Sverige.'' Lyssna nu, Björn Samuelson! ''Direktivet 89 EEG kan inte innebära att lärare med utbildning i andra länder, lika litet som lärare med svensk utbildning, skall undervisa i ämnen de inte behärskar. Den övergripande regleringen i 2 kap. 3 § att kommunerna och landstingen är skyldiga att för undervisningen använda lärare som har en utbildning avsedd för den undervisning de i huvudsak skall bedriva, liksom regleringen i 4 § att det för tillsvidareanställning krävs lärarutbildning med huvudsaklig inriktning mot den undervisning anställningen avser, är enligt min mening en tillräcklig garanti i detta avseende. Det system som jag nu föreslagit låter sig inte förenas med den nu gällande särskilda meritvärderingsförordningen. Denna framstår f.ö. redan under gällande förhållanden som en diskutabel reglering.''
Herr talman! Min följdfråga blir då: I vilka avseenden tillåter sig denna meritvärderingsförordning inte att förenas med ett Visst har jag läst vad som sägs här. Om jag inte hade gjort det skulle jag ju inte ha skrivit motionen.

Herr talman! Till detta betänkande -- där det tas upp frågor om stöd för utveckling av skolväsendet, fortbildning m.m., genomförande av skolreformer och Riksdagens revisorers förslag när det gäller gymnasieskolan -- är en meningsyttring från oss fogad. I meningsyttringen tar vi upp en väldigt viktig fråga. Vi säger att många elever i skolan har s.k. dolda handikapp. Vi har exemplifierat detta genom att tala om t.ex. allergier. Det finns ju många olika dolda handikapp, och kunskapen därom är väldigt begränsad. Men de samlade erfarenheterna av hur elever med dolda handikapp -- det handlar alltså om de här elevernas villkor i skolan -- gör att det, om det här byggs om till en kompetens, blir lättare för nämnda elever att verka i skolan. Villkoren för de här eleverna och för övriga elever skall vara mer likvärdiga. Vi menar att Skolverket tillsammans med Statens institut för handikappfrågor närmare skall undersöka behovet och möjligheten att anordna central fortbildning när det gäller dolda medicinska handikapp. Det är alltså viktigt med likvärdiga villkor i skolan när det gäller barn med nämnda handikapp och andra barn. Vi vet att yttringar av en del sådana här handikapp tidigare har -- tyvärr förekommer det även i dag -- tagits till intäkt för att barnen med nämnda handikapp skulle vara mindre begåvade än andra barn. Rent ut sagt skulle de vara litet dumma i huvudet. Men så är det inte -- det vet vi.

Jag vill framhålla att det här är en gammal fråga från vår sida. Jag yrkar bifall till meningsyttringen i detta betänkande.

Herr talman! Jag skall helt kort kommentera Björn Samuelsons inlägg och även hans meningsyttring i betänkandet. Det föreslås att Skolverket tillsammans med Statens institut för handikappfrågor, SIH, närmare undersöker behovet och möjligheten att centralt anordna fortbildning för lärare om medicinska handikapp. Det är majoritetens uppfattning att skolhälsovården på varje skola har, och skall förmedla, kunskap och information till lärarna om medicinska handikapp. Det är min erfarenhet att det också har fungerat på det sättet ute på skolorna. Det ger förutsättningar för att skolans verksamhet anpassas till de medicinskt handikappade elevernas behov. Kommunerna har det fulla ansvaret för lärarnas fortbildning och för kompetensutvecklingen av skolans personal. Jag utgår från att man i samband med beslut om fortbildningsplaner lokalt uppmärksammat behovet av fortbildningsinsatser när det gäller lärarnas kunskaper om elever med medicinska handikapp. Om det i Skolverkets uppföljnings och utbildningsverksamhet skulle föreligga behov av fortbildning om medicinska handikapp, utgår utskottet från att Skolverket, i den plan för den centralt organiserade fortbildningen som kommer att presenteras i den fördjupade anslagsframställningen för budgetåren 1994 97, tar upp en fortbildning med sådant innehåll. Det är naturligt att man i det fallet utnyttjar den kompetens som finns inom SIH när det gäller sådan fortbildning. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet och avslag på meningsyttringen.

Herr talman! Jag kan välja om jag vill följa ett manuskript eller om jag vill tala fritt. Hade jag varit dyslektiker hade jag inte kunnat göra det. Jag vill med de orden fästa uppmärksamhet på två av de motioner som behandlas i det här betänkandet. Det gäller motion Ub449 av Pontus Wiklund och Ub471 som jag har väckt. Detta är ett problem som många människor har lidit av genom tiderna samtidigt som de inte har blivit rätt förstådda. Man misstolkar ofta elevernas problem. Man kan tolka dem som oinspirerade, ointresserade eller bråkiga. Under senare år har man kunnat konstatera att en hel del av de s.k. värstingarna är personer som lider av läs och skrivsvårigheter. Detta är någonting som man faktiskt tycker att det tidigt borde ha kunnat göras en hel del åt. Jag har haft anledning att följa ett sådant här fall på senaste tiden. Det var en yngling som efter grundskolan och gymnasiet, ja, ett par månader innan det var dags att sätta vita mössan på huvudet, fick det konstaterat att fastän han hade en läsförståelse som låg vida över genomsnittet hade han en läshastighet som knappt låg på nivån för årskurs 7 i grundskolan. Det måste naturligtvis ha varit ett elände för denne yngling att gå igenom skolan på detta sätt, utan att någon uppmärksammat problemet. Det jag vill ha sagt med detta är att man i det betänkande som utskottet har avgett utgår från att man nu skall kunna utnyttja den specialpedagogiska kursen i grundskollärarutbildningen för att utbilda lärare på det här området. Det är naturligtvis bra om vi så småningom kommer därhän. Men samtidigt kan man konstatera att vi har tiotusentals lärare i det allmänna skolväsendet som redan är där ute i dag och som inte alls har förstått sig på det här problemet. Vad gör vi med dem? Nu pekar man på att vi skall ha ett offentligt utskottsförhör till hösten. Det tycker jag är bra. Det var ett seminarium kring de här frågorna i januari i Socialdepartementets regi. Det var också bra. Det hade inte varit så farligt om man i det sammanhanget hade gjort ett påpekande och ett tillkännagivande av att det finns anledning att skynda på och verkligen se till att det blir någonting gjort på det här området. Det rör sig nämligen om 5--8 % av våra skolelever som har de här problemen. Översätt det till en årskurs i svenska! Det innebär att det varje år börjar 8 000--10 000 elever i den svenska skolan som har så grava läs och skrivsvårigheter att de skulle vara berättigade till stöd. Herr talman! Jag hoppas verkligen att de som nu har de här problemen inte hinner gå igenom hela vårt skolväsende, som den yngling jag nyss talade om, utan att kunna få hjälp. Det är inte bara ett allmänt handikapp, ett av de dolda som Björn Samuelson talade om, utan det är också ett socialt handikapp när man kommer ut ocn inte möts med förståelse därför att människor tror att det här är en person som är ointresserad, som inte vill. Vi kan bara peka på vad som händer när man har gått ut ungdomsskolan och skall gå vidare. Högskoleprovet är t.ex. på intet sätt anpassat till människor med dyslexi. Herr talman! Jag vill bara sluta med att säga att jag utgår från att det efter utskottsförhöret i höst kommer att hända någonting. Annars kan jag lova både å mina och Pontus Wiklunds vägnar att de motioner vi har lämnat in i år kommer som brev på posten vid nästa riksdag. För detta är en grupp som alltför länge har negligerats och det hade, som jag ser det, faktiskt inte skadat om man från utskottets sida hade gjort ett påpekande om att man borde ta itu med frågan på ett kraftfullare sätt än man har gjort hittills.

Herr talman! Jag vill göra ett par kommentarer med anledning av det Lennart Fridén sade. En av de kanske både mest gripande och mest intressanta kvällar som jag har varit med om i utbildningsutskottet var när vi var på Skrivknuten, som är en förening där medlemmarna dels är dyslektiker, dels har barn som är dyslektiker. De gör ett fantastiskt bra jobb. Besöket resulterade i att alla partier var eniga om att anslå mer pengar, för att de skulle få bättre resurser att utveckla sin verksamhet. Lennart Fridén säger att vi skall göra mer för dyslektiker. Ja, vi var med på seminariet som Socialdepartementet hade för någon månad sedan. Ett problem är att forskarna inte är riktigt överens om vari handikappet består. En del säger att det är ett pedagogiskt handikapp och en del säger att det är ett medicinskt handikapp. Det är bl.a. det som vi skall försöka utröna i den offentliga utskottsutfrågning som vi skall ha till hösten. Det är naturligtvis också oerhört viktigt att vi ser till att man tar upp den här aspekten i lärarutbildningen. Det är viktigt att man mycket tidigt ser om ett barn har läs och skrivsvårigheter. Detta betyder ju helt riktigt inte, som Lennart Fridén sade tidigare, att det är fråga om någon form av intellektuellt handikapp, utan det är ett annat handikapp. Jag är ganska övertygad om att vi i utbildningsutskottet är på det klara med problemet och dess vidd. Det gäller bara att hitta rätt metod för att sedan klara av problemet. Jag tror att det kommer att bli en process som tar tid framöver. Man skall förankra detta ute i skolor och på daghem. Men jag är nästan övertygad om att vi är på det klara med problemet. Lennart Fridén säger att han skall motionera även nästa år. Gärna det. Det finns många som har gjort det tidigare också. Det som gav pengar till Skrivknuten var en motion som Lars Leijonborg, om jag inte minns helt fel, stod som första namn på.
Herr talman! Skrivknuten i all ära, jag tycker att det är ett jättebra initiativ, men den ligger här i Stockholm. Som så mycket annat hjälper det varken de som har dyslexi i Karesuando eller de som har det i Ystad. Faktum är att de här problemen har varit kända mycket länge. Det finns tillräckligt många goda läspedagoger i det här landet som är helt överens om hur man skall gå till väga för att bryta de problem som dyslektikerna har, oavsett vilket det bakomliggande problemet är. Man kan naturligtvis diskutera om det är en perinatal hjärnskada, vilket många utgår ifrån att det är. Jag blev uppringd häromdagen av en person som har sysslat med de här frågorna länge och som ville hävda att det rör sig om hjärnskada i kanske 4--5 % av fallen. I de övriga 8--9 % fall som man räknar med finns kan det röra sig om pedagogiska problem av annan karaktär. Oavsett detta rör det sig om tusentals elever varje år. Jag hoppas, Ulf Melin, att jag inte skall behöva motionera nästa år, utan att det offentliga utskottsförhör som vi skall ha till hösten verkligen kommer att ge sådana signaler att det leder till verkliga åtgärder som hjälper de här eleverna, inte minst dem som genom åren har gått i skolan redan och alla de lärare som finns ute på våra skolor och inte har fått någon som helst utbildning på det här området. Det är dessa jag i första hand vill skall kunna få hjälp nu. Jag utgår också ifrån att vi kan vara helt överens om att vi efter höstens diskussioner, med erfarenheter av det seminarium som var i januari och med de fakta som faktiskt finns, skall kunna åtgärda detta på ett vettigt sätt.

Herr talman! För andra gånger under detta riksmöte har riksdagen att ta ställning till frågor som rör taxiverksamheten. Trafikutskottet inledde detta riksmöte med att i sitt betänkande föreslå riksdagen att ge regeringen till känna behovet av vissa skärpningar av sådan lagstiftning som är av betydelse för taxitrafiken. Regeringen skulle därefter återkomma till riksdagen med erforderliga förslag. Riksdagens majoritet ställde sig bakom trafikutskottets förslag. Det var därför som vi med spänning såg fram emot vad regeringen skulle återkomma med. Men jag måste säga att det som Kommunikationsdepartementet till riksdagen kom tillbaka med inte var mycket -- precis som så mycket annat som kommer från Kommunikationsdepartementet nu för tiden. Man hade ju förväntat sig att riksdagsmajoritetens förslag åtminstone till en del varit tillgodosedda. Så var nu inte fallet. I stort sett var det bara frågorna om taxametern och dess funktion och prisinformationen som motsvarade vad riksdagen tidigare uttalat sig om. Förra gången som taxifrågorna debatterades bestod riksdagsmajoriteten av socialdemokrater, vänsterpartister och Ny demokrati. Det var kanske anledningen att regeringen inte levde upp till det då fattade riksdagsbeslutet. Nu presenterar trafikutskottet ett nytt betänkande rörande taxifrågorna. Den här gången är det i stort sett ett enigt utskott som ställer sig bakom de förslag på åtgärder som utskottet anser behövs för att få någon ordning inom taxiverksamheten -- i synnerhet i storstadsområdena. Jag vill också påpeka att även riksdagens revisorer sympatiserar med de förslag som utskottet nu är enigt om. Så denna gång skall väl inte regeringen gå förbi de synpunkter som trafikutskottet och förhoppningsvis denna kammare har. I stället för att säga regeringen skulle jag kanske säga Statskontoret, därför att det är Statskontoret som har fått regeringens uppdrag att till den 1 juni i år komma med förslag om åtgärder. Det är därför som jag kallar utskottets förslag i det här betänkandet för synpunkter. Vi har utgått från att samtliga frågor som nu framförs och som tidigare framförts till regeringen, både från riksdagen och från andra myndigheter och organisationer inom branschen, verkligen blir seriöst prövade av Statskontoret och kommer att bilda underlag för regeringsbeslut. På så sätt löses de problem som växt fram efter avregleringen inom taxibranschen. De synpunkter som i huvudsak gäller denna gång är frågor om bl.a. ett trafiktillstånd per bil, nödvändiga yrkestrafiktillstånd för att utrusta taxibilar, länsstyrelsernas möjlighet till tillsyn och övervakning, utökad möjlighet till skattekontroll och lämplighetsprövning av förarna. Det här är nödvändiga åtgärder för att åstadkomma ett likvärdigt konkurrensförhållande bland taxiföretagen och en möjlighet för i synnerhet resenärerna att själva välja vilken bil de skall åka med och veta vad som gäller, dvs. att man till ett skäligt pris och på ett tryggt sätt kommer fram till den plats som man beställt resan till. Herr talman! Såsom jag tidigare sade är utskottet i stort sett överens om vilka synpunkter som bör ligga till grund för ytterligare regeringsförslag. Vad jag däremot inte riktigt förstår är att inte utskottsmajoriteten anser att också Statskontoret kan få pröva frågorna om obligatorium av tillhörighet till en beställningscentral och om trafikeringsplikt, så som vi uttryckt det i en reservation till detta betänkande. Med tanke på hur taxiverksamheten fungerar vid våra större flyg-, båt och tågterminaler är nog frågan om befordringsplikt verkligen motivad att prövas. Vad gäller beställningscentraler och obligatorisk tillhörighet till en sådan är visserligen branschen något delad när det gäller nödvändigheten att tillhöra en sådan central. Men just därför finns det kanske all anledning att verkligen pröva den här frågan på djupet. Jag tycker nämligen att man inte kan resonera som kommunikationsministern gör. Han menar att vi inte skall ha ett obligatorium med beställningscentraler, eftersom det kan leda till beskuren konkurrens och höjda priser. Jag undrar vilka inom taxibranschen som i dag tillämpar de höga priserna mellan exempelvis Arlanda och Stockholm. Inte är det de med taxibilar som tillhör en beställningscentral. Det handlar ju om att göra en fullständig belysning av problembilden inom taxiverksamheten och att pröva alla framkomstvägar, detta för att vi skall slippa ifrån ytterligare rubriker i massmedia om mordhot, svarttaxi, taximaffia, taxikrig, beväpnade taxiförare, lurade kunder, m.m.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

Herr talman! Det är inte så länge sedan vi debatterade frågan om taxinäringen, som Jarl Lander sade. Lustigt nog var det samma debattörer den gången också, så någon större skillnad i debatt blir det väl inte. Något märkligt är det att det blev ett tillkännagivande till regeringen och att regeringen därefter skulle återkomma. Jag tycker faktiskt att det inte är så mycket som förändrats när man återkom till trafikutskottet och nu till riksdagen. På s. 7 i utskottsbetänkandet står det: ''Utskottet konstaterar att villkoren för taxitrafiken har förändrats på ett genomgripande sätt under de senaste åren.'' Det kan man väl säga att så har skett? Många har talat med mig om detta och berättat att de blivit vägrade att åka taxi, med motiveringen att körsträckan inte är nog lång. En del människor har berättat att de inte kommit dit de önskat och att en del taxiförare kört fel trots att de fått vägbeskrivning. Före denna avreglering kunde man ta en taxi i förvissningen att man kom dit man vill. Taxiförarna kände till staden. Ett av kraven för att få tillstånd att köra inne i staden var kunskap om den. Längre ned på samma sida i betänkandet konstateras också att man inte kunnat utvärdera reformen därför att den gällt under så kort tid. Allting är ju relativt. Det som man i dag kan utläsa av vad som hänt är att det inte har blivit bättre. För resenärerna har det blivit sämre. Det skryts också något med att taxifordonen i storstadsregionerna har ökat. Det är lätt att konstatera. Gå bara ned en dag till centralstationen och titta! Det finns knappt plats för alla taxibilar. Det man däremot kan uppmärksamma är kvaliteten på dessa taxibilar. Det finns i dag bilar som man undrar hur de över huvud taget kunnat gå igenom en bilbesiktning. Det har i vissa fall kunnat konstateras att det när det gäller taxi verkar som att man kommit tillbaka till den tid då man lagade bilar med hönsnät och plastic padding. Det var väl inte meningen med denna avreglering? Mycket av det som sägs i utskottets motivering att man inte försöker göra en skärpning är motsägelsefullt. På s. 8 konstateras det: ''Utskottet anser att den marknadsmässiga frihet som taxi åtnjuter måste kombineras med kraftfulla åtgärder för att trygga en sund konkurrens som främjar att resenärerna erbjuds en fullgod service.'' Då frågar man sig vilken kontrollant skall göra den kontrollen. Att man, som Jarl Lander påpekade, skall ha upprepade kontroller motsägs ju av att taxiförarna inte skall tillhöra en taxicentral. Det sägs inget konkret om detta, utan man hoppas att det skall bli så. Sedan talar man om kraftfulla åtgärder och att regeringen ånyo skall komma tillbaka. Men regeringen fick ju tidigare uppdraget att komma tillbaka i ärendet. Också riksdagens revisorer har visat missnöje med att kriminalitet och annat råder inom taxinäringen. Det kan vi här fortsättningsvis inte stödja utan måste göra någonting åt. Herr talman! Härmed yrkar jag bifall till

Herr talman! Förra gången taxinäringen diskuterades här i kammaren var i november 1992, och utskottet begärde då ytterligare åtgärder. Nu har regeringen föreslagit de åtgärderna, och de behandlas i denna kammare bara cirka fem månader efter beställningen. Det är ovanligt snabbt i riksdagssammanhang. Det berodde också på att kommunikationsministern redan då hade aviserat att han skulle komma med ytterligare förslag. Orsaken till dessa förslag är -- det är inte någon nyhet -- att man anser att den avreglerade taxinäringen har medfört nackdelar på vissa områden. Det är vi överens om. Det förekommer fusk och oegentligheter i branschen. Det skall givetvis åtgärdas och ställas till rätta. En förutsättning för sund konkurrens är att alla parter får konkurrera på lika villkor. Vi får dock inte glömma bort att det framför allt är i storstäderna som de negativa effekterna har visat sig mest. Sammanfattningsvis har avregleringen av taxitrafiken slagit väl ut. Det konstaterar majoriteten i utskottet. Det är marknaden, aktörerna, som har tvingats anpassa sig till kundens önskemål. Förmodligen har vi ännu inte sett hela vidden av de positiva effekterna av avregleringen. Det var inte helt oväntat att taxinäringens avreglering inledningsvis skulle medföra vissa problem. Så blir det alltid när man skall avreglera något som har varit reglerat under en lång tid. Konkurrensverket har helt riktigt framhållit att det kan ta relativt lång tid från det att en sedan länge reglerad marknad släpps fri till dess att konkurrensen fungerar fullt ut. Vad har då hänt efter avregleringen, som genomfördes sommaren 1990? Till en början steg naturligtvis priserna innan marknaden hade stabiliserat sig och nyetableringen tagit fart. Antalet taxibilar steg därefter ganska ordentligt, varför man snart kunde konstatera att en klar höjning av servicenivån hade skett. Glöm inte, mina vänner, hur det fungerade före avregleringen! Då fanns begreppet ''Taxi, var god dröj'', som jag såg som en effekt av regleringen, som inte skall komma tillbaka. Hur som helst har det utvecklats en del nya idéer, tankar och specialerbjudanden på marknaden. Det finns en ganska stor uppfinningsrikedom, och jag tror att vi inte har sett slutet än. Vad vi nu ser -- trots att det finns problem på marknaden -- är att det kontinuerligt sker en självsanering av taxibranschen. Många taxiföretag har börjat samarbeta för att få en speciell, kundorienterad profil. Man har för avsikt att bilda eller har redan bildat s.k. kvalitetstaxiföretag. Man kommer att erbjuda speciella, helt frivilliga, beställningscentraler, där de som ansluts har en speciell legitimation och har genomgått en speciell utbildning, där kunderna skall kunna vända sig till en reklamationsnämnd och där varje bil skall vara utrustad med en symbol, företrädesvis i framrutan. Jag tror att alla partier i denna kammare och i utskottet är överens om att man måste komma ifrån oegentligheterna inom taxinäringen. Vad vi inte är helt överens om är hur vi formellt skall hantera det. En hel del har dock gjorts. Informationsutbytet mellan skattemyndigheter och länsstyrelser har förbättrats och kommer att förbättras. Informationen från taxis sida om gällande taxa har förbättrats och skall förbättras ytterligare. Jag skulle kunna gå igenom alla de förslag som finns i den proposition som vi behandlar i dag, men jag har inte tid att göra det. Det är ganska många förslag som vi nu skall fatta beslut om. Regeringen har också nyligen lämnat ytterligare förslag på området. Det gäller ökade möjligheter att dra in förartillstånd för dem som har blivit fällda för vissa brott. I propositionen redovisas också att man fortsätter att undersöka vilka brister som finns och hur de skall lösas. Vi har hört att Statskontoret har fått i uppdrag att göra en grundlig genomgång. Det arbetet pågår just nu. Det är kanske svårt att tro det, när man hör det som har sagts här tidigare, nämligen att vi i betänkandet förutsätter att regeringen överväger ytterligare insatser på området vad gäller lagstiftning och tillsyn. När man lyssnar på dem som talade före mig kan man få den föreställningen att det inte händer någonting på det här området. Men enbart propositionen innehåller 17 konkreta förslag till åtgärder för att motverka missförhållandena inom taxinäringen. Vi har också tidigare beslutat om andra åtgärder, som redan har börjat gälla. Låt dem få verka fullt ut, så skall vi se att problemen inte alls blir så stora! Jag vill kommentera ytterligare en sak, och det är kravet på ett tillstånd per bil. Utskottsmajoriteten säger nu att vi är beredda att låta regeringen överväga det. Det är en av de frågor som Statskontoret skall se på. Jag vill också framhålla att man brukar hänvisa till exempelvis Länsstyrelsen i Stockholm om förslag till åtgärder som behöver vidtas. Man har också hänvisat till Riksdagens revisorers förslag. Jag vill citera en bit från det förslaget. Revisorerna har haft kontakt med Länsstyrelsen i Stockholm och säger följande: Beträffande möjligheten att komma till rätta med missförhållandena inom taxinäringen finns det en hel del att göra, anser man, men att införa en regel om ett tillstånd per fordon är inte rätt väg. Därmed inte sagt att jag menar att vi inte skall göra det, men det är inte solklart att det är någon garanti för att vi kommer till rätta med problemen inom området.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 Om man godkänner de här förslagen är risken överhängande att de medför en återgång till den ursprungligen mycket hårt reglerade taxiverksamheten. Då missar vi samtidigt många av de fördelar som avregleringen har medfört. Socialdemokraternas talesman: De regleringar som ni föreslår var ju huvudingredienserna i den tidigare mycket tröga och byråkratiska taxiverksamheten. Är inte ni, som jag, rädda för att dessa förslag, om de genomförs, innebär en återgång till den tidigare epoken? Jag tror inte att någon vill ha tillbaka den. Det var alltså ''Taxi, var god dröj''-epoken.

Herr talman! Jan Sandberg säger att regeringen återkom snabbt efter den förra behandlingen av taxifrågorna i kammaren i november 1992. Ja, regeringen återkom ganska snabbt. Men som jag sade i mitt anförande, anser vi att det var ett tunt förslag. Det innehåller visserligen 17 konkreta punkter, men hur många av de punkterna är inte koncentrerade till hur en taxameter skall vara konstruerad och vilka uppgifter som skall finnas med anledning av taxametern? Sedan är det några frågor om prisinformationen. Det finns i stort sett inte mer i propositionen, fastän riksdagsmajoriteten hade bett regeringen att återkomma med konkreta förslag på ett antal andra punkter. De förslagen har vi i vår tur lagt fram i en motion med anledning av propositionen. Efter de diskussioner som vi har haft i utskottet har vi kommit överens om att det är av värde att Statskontoret ser ytterligare på de här punkterna, för att skapa möjligheter att införa en regel om ett trafiktillstånd per bil m.m. Det är utifrån den diskussionen, Jan Sandberg, som vi säger att vi också skulle kunna överväga förslagen om obligatorisk beställningscentral och befordringsplikt. Vi säger inte att det skall vara ett krav på en återgång till en gammal, reglerad marknad. Vi har ju ställt oss bakom det som står i betänkandet, dvs. att avregleringen av taxi ligger fast. Taxiutbudet bestäms alltså av andra principer än en reglerad marknad. Jan Sandberg skall inte försöka säga samma sak i dag som han sade i november 1992. Vi dementerade det då, och jag dementerar det än en gång. Vi har inget krav på att det skall vara en reglerad taximarknad, men vi anser att Statskontoret också skall se över detta med beställningscentraler och befordringsplikt, när de nu skall se över allt som hör till taxibranschen.
Herr talman! När det gäller den socialdemokratiska reservationen är Socialdemokraterna i alla fall helt klart beredda att pröva ett införande av ytterligare två regleringar. Om dessa regleringar införs är det inte så hiskeligt mycket kvar av den fria taximarknad som trots allt innebär en mängd fördelar för konsumenterna. Visst finns det oegentligheter. Vi skall se till att de försvinner, men jag frågar Jarl Lander: Vad finns kvar av avregleringen, om vi nu skulle få för oss att pröva även dessa två regleringar? Då är vi ju nästan tillbaka där vi började. I reservationen skriver ni att ni minsann inte är beredda till det. Finns det så mycket kvar att reglera, om de här två förslagen går igenom? Jag vill inte säga att man inte skall pröva detta med ett tillstånd per bil. Utskottet anser att detta skall prövas. Jag vill påstå att Länsstyrelsen i Stockholm är den kontrollinstans i det här landet som har mest att göra med oegentligheterna. Bör man då inte lyssna litet på dem som jobbar med detta när de säger att de inte tror att detta är en åtgärd som ger någon effekt, i stället för att vara så solklar i sitt krav på att detta skall genomföras. Jag tycker att vi skall låta Statskontoret redovisa den ganska djuplodande undersökning som man där håller på med. Efter det kan vi föra en förnyad diskussion. Jag tror också att vi behöver låta det gå litet mer tid innan vi kan avläsa de positiva effekterna av de åtgärder som trots allt har genomförts. Vi får inte glömma att det har genomförts en hel del åtgärder. Jarl Lander! Ni vill i varje fall pröva ett återinförande av två av de tyngsta regleringsdelarna som fanns tidigare. Risken är att man, om dessa införs, får tillbaka samma system som vi hade förut. Är ni beredda att se en taxinäring som i framtiden fungerar som den gjorde innan vi avreglerade den? Är ni beredda att göra det? Detta blir ju nästan effekten, om dessa förslag kommer att genomföras. Ju mer regleringar, kontrollinstanser, ansökningsoch tillståndshandlingar som införs, desto mer tid måste de kontrollerande myndigheterna -- framför allt länsstyrelserna -- lägga ner på att hantera allt detta. Vi bör komma överens om att man, om vi skall komma till rätta med de problem som finns, måste lägga ned mycket mer tid på att kontrollera verksamheten -- taxiföretagen och förarna -- och inte lägga ner för mycket resurser på att hantera olika ansökningar och papper. Jag tror inte att taxinäringens framtid gynnas av en sådan utveckling.
Herr talman! Det låter på Jan Sandberg som att den gamla regleringen inom taxibranschen innebar att det var ett obligatorium att tillhöra en beställningscentral. Han säger nu att vi återinför all reglering i taxibranschen i och med att vi föreslår att denna möjlighet skall ses över. Jag måste nästan påminna Jan Sandberg om att det egentligen var en socialdemokratisk regering som första gången lade fram förslaget om en avreglering av taxibranschen. Samtidigt är det vi Socialdemokrater som försöker säga att detta inte till hundra procent blev bra. Därför kanske det finns anledning att se vad vi kan göra för att komma till rätta med de avarter som finns inom branschen. Därför skriver vi den här gången i vår reservation att förslagen om att det skall vara obligatoriskt för alla taxiföretag att tillhöra en beställningscentral bör prövas i den översyn som Statskontoret gör. Likaså bör införandet av befordringsplikt prövas. Jan Sandberg! Läs reservationen och säg inte att vi är på väg att reglera taxibranschen igen.
Herr talman! Om man är beredd att pröva ett införande av två ytterligare regleringar, måste man väl kunna tänka sig möjligheten att också införa dem. Jag påstår att det, om de införs, innebär att vi kommer mycket nära den reglering vi hade före avregleringen av taxinäringen. Frågan är mer än berättigad att ställa. Om man från Socialdemokraternas sida efter det att man har prövat detta kommer fram till att det här skall införas, riskerar vi ju att hamna i det ''Taxi, var god dröj''-samhälle som vi ville komma ifrån. Detta kan ju inte vara någon utopi, eftersom ni nämner det som förslag. Vi får heller inte glömma att det inte bara rör sig om förslag i den här propositionen och i detta betänkande utan att vi redan tidigare har genomfört en mängd åtgärder för att komma till rätta med dessa oegentligheter.

Jag tror att Jarl Lander lika väl som jag vet att huvuddelen, den absoluta majoriteten, av Sveriges taxiförare försöker följa de regler som finns. Om alla gjorde det skulle vi inte ha de problem som vi har i dag. Låt oss i varje fall komma överens om att länsstyrelserna skall försöka använda sina resurser till att sätta åt dem som inte följer de regler som vi de facto har i Sverige. Om vi följer Socialdemokraternas linje och har allt för mycket byråkrati kring taxiverksamheten finns risk för att länsstyrelsernas möjligheter att verkligen fullgöra detta viktiga uppdrag får stryka på foten, till förmån för vanlig byråkratisk hantering av en mängd papper. Normalt sett kommer dessa ifrån den överväldigande majoritet som består av kunniga, dugliga och bra taxiförare som gör sitt yttersta för att ge kunderna bra tjänster. Vi behöver ett visst mått av regleringar, men det får inte bli för mycket. Då blir det ingen tid över till det viktiga kontrollarbetet.
Herr talman! Jag tror faktiskt att det kom bort en sak när det gäller detta med taxameter. Jag tror t.o.m. att det i propositionen står var den skulle ha varit placerad. Det är ju litet märkligt. Det borde man inte skriva en proposition om. Enligt Jan Sandberg innebär fri konkurrens problem för människorna. Det är ju trots allt människor som åker taxi, och det är ju de som har varit mest kritiska till detta. Vi måste ta ställning till om man skall låta människor få uppleva dessa situationer som framför allt beskrivs i massmedia. Det är otäckt att det alltid så att säga skall innebära ett slag mot vanligt folk. Jan Sandberg kommer tillbaka från förra debatten med ''Taxi, var god dröj''. Jag tror faktiskt att de människor som har blivit utsatta för oegentligheter väljer ''Taxi, var god dröj'' i stället för att utsätta sig för risker. Vissa människor säger i dag att de inte vill åka taxi, eftersom de är rädda. Människor får också höra att de inte får åka med i taxin därför att sträckan är för kort. Jag vet inte om det har gått så väldigt snabbt som det har sagts. Man ger ju Statskontoret ett utredningsuppdrag och skall återkomma. Längst ned på s. 8 i betänkandet står det faktiskt: ''Utskottet förutsätter att resultatet av detta utredningsuppdrag kan ge underlag för överväganden om utformning av ytterligare åtgärder för att förbättra situationen inom taxinäringen.'' Den här snabbheten är ju tillintetgjord om man är tvungen att ge ett utredningsuppdrag och sedan skall återkomma till riksdagen med, vad jag förstår, förslag om åtgärder mot den här taxinäringen, som både jag och Jarl Lander kritiserar. Jag tycker att det är litet knepigt att man inte kunde ta in de förslag som fanns och utifrån dem gjort ett nytt betänkande.

Herr talman! Låt mig inledningsvis tala om att jag helt och fullt står bakom betänkandet och de synpunkter som Jan Sandberg har framfört här. Jag har för avsikt att ta upp en del andra aspekter på detta problem, men jag måste ändock få lov att kommentera något av det som har sagts här i dag. Jag vet inte var Karl-Erik Persson åker taxi. Han försöker belysa den svenska taxirörelsen och taxitillstånden med plastic padding och hönsnät. Jag åker mycket taxi i Malmö. Malmö är en av de tre städer där det finns problem. Varken hönsnät eller plastic padding är utmärkande för svensk taxiverksamhet. Det är i och för sig tillåtet ibland och mycket effektivt. Jarl Lander talade om en obligatorisk beställningscentral, men sade att det inte skulle vara något krav. Jag tycker att det var lustig svenska. Om något är obligatoriskt trots att det inte finns något krav, måste det vara fråga om ett tankefel. Sedan några ord om befordringsplikten. Om jag vill åka taxi från Arlanda till Upplands Väsby och taxichauffören tar ett pris som jag som kund inte vill acceptera, kan jag inte åka. Detta kan få rubriker i media. Vi kan emellertid jämföra med Konsum eller ICA-butiken. Jag skall köpa en liter mjölk. Handlaren säger att han vill ha 6 kr litern. Jag säger att jag bara vill betala 3 kr. Kan jag då få någon form av förståelse för att han skall tvingas att sälja mjölken till mig för 3 kr om han anser att 3 kr inte räcker till för att täcka hans kostnader? Problemet är litet för stort för att man skall ta så lätt på det som man ibland gör i media och tyvärr även här i denna kammare. Herr talman! Jag hade egentligen för avsikt att tala om avregleringen. Vi vill alla ha en avreglering, och den skall vara kvar. Sverige ser dock ut som det gör geografiskt. Vissa delar av landet är tätbefolkade. Där finns stora städer, och där finns problemen inom taxinäringen. I andra delar av landet som är glest befolkade har man icke de problem som vi i dag har hört radas upp här. När man skall försöka åtgärda ett problem som förekommer i tätorterna -- framför allt i Stockholm, Göteborg och Malmö -- är risken stor att man slår undan benen för taxinäringen på landsbygden. Jag hoppas att man i departementet, när man skall skriva framtida bestämmelser och lagar, tar hänsyn till detta. Vi har inte råd att skapa regler som fungerar i tätorter men som samtidigt medför att taxinäringen inte kommer att kunna fungera som det serviceorgan som den skall utgöra i de mindre tätbefolkade områdena. Jag vill säga ytterligare något om beställningscentraler. Jag kan tänka mig att varje taxiägare om han är ärlig -- och det skall han vara -- vill att det skall finnas beställningscentraler. Varje egen företagare hyllar fri konkurrens så länge det inte drabbar den egna branschen. Då vill man gärna ha någon form av monopol. Om man skulle bli tvingad att ansluta sig till en beställningscentral, innebär det att vi skulle få tillbaka det gamla systemet. En beställningscentral kostar pengar och får ytterst betalas av kunden. Det kan vi inte komma ifrån. Man kan tänka sig en frivillig central där vissa taxiföretag t.ex. genom en skylt på rutan markerar att de tillhör en beställningscentral. Det är okej. En taxiägare som uppfyller alla krav som samhället ställer på företagare men som föredrar att inte vara ansluten till en central skall enligt min uppfattning ha den möjligheten. Det har talats om taxametrar. Jag har fått en demonstration som innebär att jag inte är helt imponerad av de nya taxametrarna, som man i dag är tvingad att ha. Om jag inte har blivit helt felinformerad kan man utan någon större intelligens eller fingerfärdighet manipulera med nuvarande moderna kvittoskrivande taxametrar. Jag är rädd för att vi skall hamna i en situation där vi får ett antal företag i Sverige som får lov att bedriva ''taxameterverksamhet''. Man skapar då ett monopol som till syvende och sist går ut över konsumenten och kunden som taxiverksamheten lever av. Herr talman! Till sist skall jag ta ett exempel, som också har åskådliggjorts för mig. Jag trodde tidigare att det var en skattefråga, men det faller nog in under det här området i stället. Exemplet gäller en droskägare någonstans utanför Borås med två fordon i sin rörelse. Det ena fordonet är en Volkswagenbuss, som kan ta 16 personer, och som i huvudsak används till skolskjutsar. Hade den använts till skolskjutsar till 100 % hade det inte varit något problem. Men nu används den bara till 95 % till skolskjutsar. Det finns bara en taxameter i rörelsen. Man behöver nämligen inte ha taxameter när man kör s.k. kontrakterade körningar. Ägaren till fordonen får plötsligt en beställning på en bil för åtta personer. Då måste han plocka in den taxameter som han har i sin ordinarie taxibil i Volkswagenbussen. Om jag har förstått rätt -- jag hoppas att jag har fel -- inträffar då en komplikation. Ägaren har alltså satt in taxametern i Volkswagenbussen och kör med den. Hans fru skulle vilja köra privat med den andra taxibilen. Det är då körförbud på taxibilen. Den får inte köras utan taxameter. Jag hoppas att detta är fel. Är det fel ber jag om ursäkt, men är det rätt hoppas jag att sådan här kvalificerad idioti snarast möjligt försvinner.

Herr talman! Jag skall försöka fatta mig kort. Jag tycker inte att det är nödvändigt att vi är många från utskottet som säger samma saker om och om igen. Jag är litet bekymrad över att Moderaterna uppträder på det sättet och har med två talesmän från utskottsgruppen. Sten Andersson i Malmö talar om tankefel. Jag undrar var någonstans tanken är fel, Sten Andersson. Jag har icke sagt något om att det skall vara krav på obligatorisk beställningscentral. Jag läste tidigare ur vår motion för Sten Anderssons partikollega, Jan Sandberg. Vi säger i motionen att möjligheten till ett obligatorium när det gäller beställningscentraler skall prövas. Det skall ske inom ramen för den avreglerade verksamhet som taxin skall fortsätta att vara. Jag vill också ge Sten Andersson ett tips. Han pratar om taxametrar. Ta del av vad trafikpolisen i Stockholm har kommit fram till vad gäller taxametrar och taxiverksamhet i övrigt. Det är de förslagen som jag också förutsätter att Statskontoret ser över i samband med utredningen. Det är därför jag i mitt anförande tidigare talade om ''andra myndigheter''. Det finns nämligen många bra förslag från branschen och från andra myndigheter om hur man skall komma till rätta med allt fusket inom taxinäringen -- bara Statskontoret och regeringen vill göra det.
Herr talman! Jag skall inte läsa upp Svensk ordlista för vännen Jarl Lander, men om jag i Svensk ordlista skulle slå upp ordet ''obligatorium'', skulle där säkert som förklaring stå ''krav''. Det var det jag reagerade emot. Vi kan däremot vara överens om att vi skall ha taxametrar som är så tillförlitliga som möjligt, så att den som kör taxin inte skall kunna fuska och den som åker taxin skall veta att det är ett korrekt pris han betalar. Men att obligatorium och krav har exakt samma innebörd, kommer jag aldrig att gå ifrån.
Herr talman! Om jag åker taxi eller inte är helt ointressant för riksdagens ledamöter och för dem som läser det här snabbprotokollet. Sten Andersson i Malmö ha större erfarenheter av än jag.
Herr talman! Jag befinner mig i en sådan ekonomisk situation att jag inte har råd att lämna in min bil till s.k. etablerade verkstäder. Karl-Erik Persson kanske har råd med det, och jag gratulerar honom i så fall till det. Jag fick av vad Karl-Erik Persson sade här tidigare i dag uppfattningen att svensk taxi var av samma låga klass som taxi i Sovjet. Så är definitivt inte fallet. Jag var i Sovjet för tre--fyra månader sedan och fick då uppleva hur taxi fungerar där.

Herr talman! För ett par veckor sedan hade Aftonbladet en serie om taxi, där man berättade om allt fusk som förekommer inom taxibranschen. Journalisten sällade sig därmed till raden av dem som vittnat om den ekonomisk brottslighet som förekommer inom taxi, och nu gör också jag det. Problemen inom taxinäringen beskrivs ofta som storstadsproblem. Det gör man i utskottsbetänkandet, och det har man gjort i debatten i dag. Men jag anser att det är en myt. Missförhållandena inom taxi är utbredda över hela landet. Utskottet är i stort sett enigt i sitt betänkande, men jag tycker att man skulle ha kunnat gå längre. En stor del av fusket berör nämligen samhällsbetalda kreditresor. Alla har vi säkert hört historier om färdtjänst, där färdtjänstbiljetter har bytts ut mot kvartingar och allt möjligt annat. Men med ny teknik i taxibilarna har en förändring skett. Nu behöver inte taxichaufförerna och färdtjänstresenärerna samarbeta längre. Nu räcker det med att programmera taxametern. Hur mycket fusket kostar är omöjligt att säga. Låt oss säga att 60--70 % av taxis inkomster kommer från samhällsbetalda kreditresor sammanlagt och omkring 40 % är från färdtjänsten och att färdtjänsten kostar kommunerna 2 miljarder per år. Om de s.k. feldebiteringarna skulle vara 5 %, innebär det att kommunerna betalar i alla fall 100 miljoner för mycket för sin färdtjänst. I propositionen beskrivs krav som ställs på taxametrarna, men jag anser att de åtgärderna inte är tillräckliga. Jag tänker därför fortsätta på samma tema, liksom jag har gjort i min motion T28. När avregleringsbeslutet följdes av beslutet om typgodkända kvittoskrivande och registrerande taxametrar var vi många som trodde att det var slut på fusket. Nu skulle vi få säkra debiteringsunderlag bl.a. för våra färdtjänsträkningar och taxi skulle konkurrera på lika villkor. Men vi visste inte då att den nya utrustningen inte var färdigutvecklad eller att föreskrifterna inte kunde förutse vilka problem som fanns. Föreskrifterna blev trots allt rätt bra. Problemet är att de inte efterlevs och att utrustningen inte kontrolleras. Statens provningsanstalts analys har också visat att ingen taxameter uppfyller alla krav. Jag tycker att utskottet på den punkten hade kunnat ställa högre krav. De förordningar som finns skall följas. Enligt propositionen skall prisinformationen förbättras. Utskottet skriver också i sitt betänkande att det är viktigt att informationen fungerar väl och instämmer i propositionens förslag. Men det skulle räcka långt om dagens föreskrifter om prisinformation följdes. Som taxiresenär kan jag inte kontrollera att den prisuppgift som finns på taxins ruta stämmer överens med det belopp som jag betalar. Hur mycket har chauffören kört på tidstaxa? Hur mycket har han kört på vägsträckstaxa? Det framgår inte av kvittot, men det skall det enligt föreskrifterna göra. Avsikten med den nya taxametern är alltså inte uppnådd. Färdtjänsten kostar, som jag nyss sade, rätt mycket pengar. Det är därför viktigt att alla pengar används på ett riktigt sätt. Uppgifter som registreras i taxametern och som sedan faktureras kommunerna, skall inte kunna förändras med mindre att det framgår vilka uppgifter som förändras. Av den anledningen måste det ställas högre krav på taxametertillverkarna om att den utrustning de säljer inte som dagens skall vara manipuleringsbar. I propositionen talas rätt mycket om plombering, men det är programmeringen av taxametrarna som är det viktiga. Hur skall den som i dag utför en flygande kontroll vara säker på att det inte är en besiktningstaxa som hon eller han får se, en taxa som aldrig används? Det måste framgå av uppgiften som skall skrivas ut från taxametern vilka taxor som finns programmerade och vilken programversion som används. Det här skall man sedan kunna kontrollera mot den laddningsdator som används för att ladda taxametern. Något måste göras för att åtgärda de missförhållanden som råder. Utskottet anser att erfarenheterna av taxireformen är begränsade, men varför inte använda sig av de erfarenheter som finns? Det finns säkert många seriösa taxiägare som kan berätta om den snedvridna konkurrensen. Det finns många handläggare inom landsting och kommun som har erfarenheter som de gärna delar med sig. Varför inte se till att de lagar och förordningar som finns följs? Jag ser fram emot Statskontorets rapport.

Herr talman! Vi skall nu diskutera bostadsutskottets betänkande nr 11, om anslag till bostadsförsörjningen m.m. Utskottets utlåtande vilar på en majoritet i utskottet, och det skildrar på ett utmärkt sätt den splittring som i dag råder i fråga om den svenska bostadspolitiken. Socialdemokraterna har tio reservationer och ett särskilt yttrande, och det finns också invändningar från Ny demokrati och Centern. Jag sade att bilden av bostadsmarknaden nu är mer splittrad än någonsin, och många ställer sig frågan: Vart är Sveriges bostadspolitik på väg?

Det som nu har skett visar att det som vi varnade för från socialdemokratiskt håll stämde. Det har gått snett någonstans i bostadspolitiken, och det har visat sig att förväntningarna om att det skulle ske förbättringar när man började operera bort regler och andra restriktioner på bostadsområdet var helt felaktiga. Frågan är: Hur kunde det gå så snett i fråga om bostaden, som har en så utomordentligt stor betydelse för väldigt många människor i det här landet? Låt oss se vad som kan komma att ske 1993. Boverket räknar med att det kan få så låg produktion av nya lägenheter som kanske 15 000-- 20 000. Hade ROT-programmet inte genomförts så hade praktiskt taget hela den svenska bostadsmarknaden legat för fäfot. 1993 har regeringen med hjälp av sina partier i riksdagen lagt ut 3,4 miljarder på boendekostnader. Socialdemokraterna och regeringen när det gäller bostadsmarknaden leda till att det skall läggas ut ytterligare 3 miljarder kronor. Den stora frågan är om det skall läggas ut på räntegaranterade hus eller på alla bostäder, som vi Socialdemokrater i bostadsutskottet tycker och som vi också gett uttryck för i den socialdemokratiska partimotionen. Det finns i dag tiotusentals s.k. Danellgropar i Sverige. Det är platser där man sökt bygglov enligt 1992 års finansieringsregler. Vad är det då för skillnad på 1992 och 1993? Jo, de nya låneförutsättningarna har kraftigt försämrats. Denna tendens kommer att förstärkas framöver. Det kommer att kosta mer och mer. Så tycker regeringen och regeringspartierna. Det är vad vi också har varnat för från socialdemokratiskt håll. Vi har alltså en låg bostadsproduktion och en hög arbetslöshet. Inte sedan 1930-talet har arbetslösheten varit så stor som just nu, och vi riskerar att den ständigt ökar. Det finns inga byggjobb. Många har inkomst från arbetslöshetskassorna, många är utförsäkrade. Förtroendet för bostadspolitiken hos byggföretagen och materialindustrin är i kraftigt avtagande. Jag nämnde i vår förra debatt om 160 företag som har uttalat sig om 1993 och 1994. De har prognosen för 1993 att det är illa, och för 1994 att det kommer att bli ett uselt byggår. Det är det perspektiv som är bedömbart från det utgångsläge de har för närvarande. Problemet är att regeringen betraktar bostadsområdet som vilket annat näringsområde som helst. Det är väl ingenting märkvärdigt med bostaden -- så tycks regeringen resonera. Det har man satt i system. Först försvann Bostadsdepartementet sedan försvann bostadsministern. De har visserligen förökat sig genom delning. Jag hörde i slutet på den stora debatten om de sociala frågorna att en av deltagarna tackade statsrådet för att han deltagit i hela debatten. Men sedan vi fått denna splittring i regeringen har jag inte sett något statsråd närvarande när vi diskuterar bostadsfrågorna. För att över huvud taget få tala med ett statsråd i bostadsfrågor måste man ställa en enkel fråga eller en interpellation och försöka pricka rätt vem det är som har hand om just den delen av bostadsfrågorna i regeringen. Jag trodde faktiskt ett tag i morse när jag tittade på talarlistan att det inte bara var Bostadsdepartementet och bostadsministern som hade försvunnit, utan att också de mycket entusiastiska bostadsdebattörerna i regeringspartierna försvunnit. De fanns i alla fall på morgonkvisten inte på talarlistan. Förhoppningsvis kommer de att finnas här litet senare. Den stora frågan nu är: Hur skall det bli framöver? Jag sade 1993 kanske 20 000 nya lägenheter. 1994 vet vi ingenting om, det är en dålig planering. Vi vet inte heller någonting om 1995 och 1996 därför att det inte finns några riktlinjer som har någon bärkraft inför detta decennium i slutet av det här århundradet. Man kan alltså konstatera att det inte är någon kraft i bostadspolitiken. Den går enligt en mall som man snabbt fick fram genom sin enmansutredning. Jag tycker att man i varje fall av väljarundersökningarna borde kunna konstatera att åtminstone någon del av väljarnas ställningstagande måste ha sin anknytning till missnöje med regeringens bostadspolitik. Jag upprepar nu att Socialdemokraterna står för den sociala bostadspolitiken. Det kommer till uttryck i våra reservationer om de bostadspolitiska målen. Vi säger att till välfärden hör en bra bostad som en grundläggande social rättighet som är att jämföra med rätten till arbete, utbildning och sjukvård. Vi talar då om den generella välfärden. Skillnaden är kanske att vi talar om den generella välfärden, medan regeringen talar om den individuella välfärden. Vi försvarar med kraft denna sociala bostadspolitik mot alla åtgärder som sätts in för att rycka undan grundvalen för en sådan politik. Vi ser värdena i de allmännyttiga bostadsföretagen och i de kooperativa bostadsföretagen. Vi markerar vår avsikt att kämpa mot den fortsatta övergången till marknadshyror. I våra reservationer kan det läsas in även andra uttryck för en social bostadspolitik. Alla skall i princip bli delaktiga i den: Ungdomarna, som ser framför sig bostäder som de behöver men inte ekonomiskt kan efterfråga; de utvecklingsstördas boende, liksom stödet för äldreboendet. Vi ställer kravet att kommunerna skall ta fram program för utbyggnad av servicebostäder, ålderdomshem och gruppbostäder. Detta är mer motiverat nu än någonsin, om man nu tar chansen att satsa på det ROT-program som riksdagen nyligen har haft att besluta om. Vi vill på den punkten ställa större krav på kommunerna i stället för att, som regeringen och regeringspartierna vill, ta bort det huvudansvar för bostadsförsörjningen som i dag ligger på kommunerna. Vi vill, kort sagt, herr talman, inte överge de riktlinjer som gett Sverige en särställning när det gäller bra bostäder. Det kan hända att det kommer att finnas anledning att se över regler och andra bestämmelser. Det tycker jag vi skall vara öppna för. Men jag vill gärna betona att det i dag är en mycket stor oro på bostadsmarknaden. Det förekommer ett stort antal vräkningar. Allt fler fastigheter tvångsförvaltas. Många omflyttningar sker -- folk flyttar till bostäder som de helst skulle vilja undvika. De gör det av det skälet att de inte har kapacitet att betala de lägenheter som de för närvarande sitter i. Det här ger mig anledning att säga att de reservationer som vi har lagt är en återspegling av socialdemokratisk bostadspolitik. Jag kommer inte att yrka bifall till alla, utan jag yrkar bifall till reservationerna 1, 2, 4, 7 och 9.

Herr talman! Det är förvisso inte första gången som vi diskuterar den borgerliga bostadspolitiken i denna kammare. Det börjar kännas som ett tråkigt ämne, tycker jag, därför att den politiken hittills inte förts särskilt mycket framåt. Jag skall därför bara kort tala om att Vänsterpartiets kritik på alla väsentliga punkter blivit besannad i detta betänkande och i den bostadspolitik för övrigt som förs av den borgerliga regeringen. Bristen på Bostadsdepartement visar att samordning inte finns. Den delegation som regeringen har tillsatt består av statssekreterare, dessutom bara män. Jag och jag tror många med mig saknar totalt förtroende för att den gruppen skall kunna visa hur bostadspolitiken skall föras framåt. Vi i Vänsterpartiet upprepar vårt förslag om att en parlamentarisk kommitté skall se över bostadspolitiken, hur den skall bedrivas i fortsättningen, vilket tyvärr inte har fått gehör. Vi vet att våra förslag skulle vara klart gynnsamma. Jag instämmer i huvudsak i allt det som Oskar Lindkvist tog upp. Det är stora problem med höga hyror i dag, människor vräks från sina hem, det står tomma hus. Dessutom finns det inte någon större nyproduktion, vilken faktiskt skulle behövas. Jag undrar över en av Socialdemokraternas reservationer. Vid utskottsbehandlingen av denna blev jag för egen del inte klar över, uppenbarligen inte heller de borgerliga ledamöterna, vad som egentligen ligger bakom den. Det gäller bostäder för utvecklingsstörda. Jag hade trott att de borgerliga ledamöterna skulle kolla upp hur det var på det området. Jag vet inte om så har skett. Jag har fått väldigt tydliga signaler om att det bl.a. i Stockholms län, men också på annat håll, faktiskt sker en försämring på just det området. Utvecklingsstörda får i dag sämre bostäder, därför att man inte anser sig behöva ställa samma krav på dessa. Har inte de borgerliga partierna fått dessa signaler, eller har man inte själv velat ta reda på hur det förhåller sig? Jag vill till slut, herr talman, bara hänvisa till de motioner som handlar om ekologiskt byggande och boende. Det är bara att konstatera att man från regeringens och utskottsmajoritetens sida inte vill satsa särskilt mycket på det. Avslutningsvis hänvisar jag till Vänsterpartiets meningsyttring och instämmer i de socialdemokratiska reservationerna och i det särskilda yttrandet.

God afton, herr talman! Anledningen till att det inte fanns någon företrädare för utskottsmajoriteten förhandsanmäld till dagens debatt är närmast att bostadsutskottets betänkande 11 innehåller idel kända ståndpunkter både från utskottsmajoritetens och från utskottsminoritetens sida. Det befanns inte nödvändigt att sätta upp en talare för ett tolv minuters inledningsanförande. Det är inte bara utskottsbetänkandet som innebär en upprepning av kända ståndpunkter. De hittills hållna anförandena har också inneburit en upprepning av kända ståndpunkter. Oskar Lindkvists inledningsanförande innehöll faktiskt inget nytt alls. Jag lyssnade på den socialpolitiska debatten tidigare i dag. Där efterlyste Socialdemokraternas Bo Holmberg ödmjukhet från regeringens och regeringspartiernas sida. Han sade att den borgerliga politiken har präglats av kaxighet och brist på vilja att ta till sig andras åsikter och argument. Jag vet inte om Oskar Lindkvists inledningsanförande här är ett exempel på den ödmjukhet som Socialdemokraterna vill skall prägla den politiska debatten. I så fall tycker jag att det är märkligt. Vad vi fick höra var den sedvanliga liturgin, för att inte säga de väl inövade besvärjelserna, kring begreppet social bostadspolitik. Jag har, herr talman, i ett antal bostadspolitiska debatter efterlyst en socialdemokratisk definition av begreppet social bostadspolitik. Jag har aldrig fått något riktigt svar, främst beroende på att den sociala bostadspolitiken vid varje given tidpunkt har definierats som socialdemokratisk bostadspolitik. Nu fortsätter man i det här spåret. Man nöjer sig alltså inte med att i reservationerna ta en strid om de skiljaktiga meningar som finns om bostadspolitikens medel, utan man envisas med att även i denna debatt till varje pris ifrågasätta också de politiska borgerliga motståndarnas ärliga uppsåt, ärliga vilja och goda avsikter. Det gör man i termer som ''att låta plånboken styra'', ''rasera den sociala bostadspolitiken'', ''riva ner'' osv. Jag får nog, herr talman, säga att det är ett tragiskt uttryck för den ödmjukhet som Socialdemokraterna säger skall prägla debatten. Sanningen är att det inte finns några delade meningar om bostadspolitikens mål. Alla människor som lever i Sverige skall ha tillgång till sunda, rymliga och välplanerade bostäder till rimliga priser. Det är målet. Om det är det målet som är definitionen på social bostadspolitik, är vi alla 349 ledamöter i denna kammare anhängare av just en social bostadspolitik. Däremot har vi olika uppfattningar om medlen. Socialdemokraterna har haft ansvaret för bostadspolitiken under i stort sett hela efterkrigstiden. Ni har åstadkommit mycket gott. Vi har en hög bostadsstandard i Sverige. Vi har en god utrymmesstandard, den högsta i världen, tror jag. Vi har mindre av kategoriboende i Sverige än i många andra länder. Det är bra. Grattis, Oskar Det innebär, herr talman, dock inte att vi saknar problem som ett resultat av samma socialdemokratiska bostadspolitik. Jag skall peka på några brister. Vi har ett dåligt genomslag för bostadskonsumenternas önskemål. Vi har bristande valfrihet på bostadsmarknaden, framför allt beroende på att den socialdemokratiska bostadspolitiken, alltså Socialdemokraternas uttolkning av ''social'', har inneburit ett missgynnande av enskilt bostadsägande och ett gynnande av allmännyttigt hyresboende. Vi har segregation i det svenska boendet. Det är framför allt pengar eller kontakter som gör att många människor bor i attraktiva bostadsområden. Människor med låga inkomster är ofta hänvisade till mindre attraktiva bostadsområden i storstädernas ytterområden, där hyrorna paradoxalt nog är högre än någon annanstans. Vi har en inte helt lyckad fördelningspolitik. 85 % av räntesubventionerna, 25 miljarder, går till 7 % av hushållen, inte med nödvändighet till de 7 % som har det största behovet. Det kanske största problemet är den kostnadsexplosion som vi haft under de senaste 20 åren. Orsak: Det finansieringssystem som infördes 1974 -- det är i varje fall en starkt bidragande orsak. Det har lett till höga hyror. Hade vi haft samma kostnadsutveckling på byggsektorn som vi har haft på andra samhällsområden, skulle hyrorna i nyproduktion i dag vara 60 % av vad de de facto är. Kostnadsexplosionen har också lett till en statlig utgiftsexplosion, som vi inte har kontroll över. Vi har också haft ett dåligt inflytande för den enskilde hyresgästen. Den bostadspolitik som vi nu bedriver, med vår uttolkning av medlen för att nå sociala bostadspolitiska mål, försöker vi att rätta till en del av dessa brister. Vi försöker att långsiktigt minska bostadskostnaderna. Vi försöker att minska statens utgifter, därför att vi tycker att det är fel att vi övervältrar dagens kostnader för bostäder och bostadsproduktion på morgondagens generation. Vi försöker att öka bostadskonsumenternas inflytande. Det handlar inte om att låta plånboken styra eller om att införa något slags ohämmad bostadskapitalism. Men om man vill öka bostadskonsumenternas inflytande, måste det ske på någons bekostnad, och då blir det på politikernas och bostadsproducenternas bekostnad. Den plats där bostadskonsumenter och bostadsproducenter möts brukar bildligt talat kallas för marknad. I den meningen innebär den nya bostadspolitiken ett ökat utrymme för marknaden, men detta borde inte var kontroversiellt. Även Socialdemokraterna brukar ju bekänna sig till marknaden i detta hänseende. Det gör Oskar Lindkvist på alla andra samhällsområden. Det är därför som han är socialdemokrat och inte kommunist. Herr talman! Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan i betänkande 11.
Herr talman! Mikael Odenberg påstod att jag ifrågasatte det ärliga uppsåtet och den ärliga viljan. Det gjorde jag faktiskt inte. Jag ifrågasätter resultatet. Det är det som är det primära. Om man har som mål att genomföra en social bostadspolitik, borde man akta sig för att lägga upp politiken så, att man fjärmar sig från det primära ansvar som ligger på kommunerna när det gäller bostadspolitiken.

Man vill ha en bostadspolitik som innebär att man satsar på marknaden och på enskilda intressenter till nackdel för i första hand det kommunala ansvaret och de kommunala möjligheterna. Vi kan ha den gemensamma målsättningen att det skall vara en social bostadspolitik. Men då skall man också driva en politik som kan förverkliga målet en social bostadspolitik. Det som nu är på gång är precis det som Mikael Odenberg avslutade med, nämligen att man är på väg mot marknadshyror. Trots att vi i valrörelsen 1991 och i debatterna här långt innan Mikael Odenberg kom hit till riksdagen och deltog i bostadsdebatterna fick beskedet från framför allt Moderaterna att de inte var intresserade av att övergå till marknadshyror, har hela bostadspolitiken nu lagts om till att bli marknadsbetingad. Det är ingen social bostadspolitik. Det målet har nu blivit bara en symbol och ingenting annat. Det är det som vi kritiserar. Jag vill verkligen be Mikael Odenberg att komma ihåg att folk nu vill veta vad ni som regeringspartier tänker göra under den del som är kvar av 1990 talet. Vad skall ske på bostadsmarknaden, på lånemarknaden? Var skall man få låna pengar för att kunna bygga? Hur skall ni få i gång verksamheten bland byggnadsarbetarna? Hur skall de som efterfrågar bostäder någon gång i mitten eller i slutet av 1990-talet få veta om regeringen är kapabel att få i gång bostadsbyggandet? Det är de stora frågorna som också är sociala frågor.
Herr talman! Sanningen är att både de socialdemokratiska motionerna och reservationerna mycket tydligt andas ett ifrågasättande av regeringens och de borgerliga partiernas ambitioner att försöka tillhandahålla goda bostäder till människorna i vårt land. Väldigt mycket av diskussionen hängs upp kring detta i stället för kring medlen. När socialdemokraterna däremot diskuterar bostadspolitiken i sin egen bostadsarbetsgrupp, andas man en viss insikt i de problem som de gångna årens bostadspolitk har ställt till med. Man bekänner sig också till dessa mål, samtidigt som man skriver att vissa medel och metoder omprövades för sent. Man borde ha varit mer självkritisk och lyhörd. Man talar om bristerna, höga kostnader, anpassning till produktionens krav snarare än konsumenternas behov, onödiga regleringar m.m. Omprövningen kom för sent. För Oskar Lindkvist har ju omprövningen inte ens börjat, åtminstone inte enligt de anföranden som han har hållit i den här kammaren efter vad jag har hört. Vi har försökt ta fasta på dessa mål. Vi försöker skapa instrument för att rätta till bristerna t.ex. genom avregleringar, genom att ändra bostadsfinansieringssystemet, genom att ändra subventionssystemet, genom att öka konkurrensen, genom att likställa olika bostadsproducenter och hyresvärdar. Jag har respekt för om Oskar Lindkvist och Socialdemokraterna inte tycker att dessa metoder är bra. Jag bara ber om att få se litet av den Bo Holmbergska ödmjukheten, att man åtminstone kan erkänna att vi försöker skapa goda bostäder åt svenska folket och inte någon sorts motsats. Jag förstår inte vad Socialdemokraterna lever i för föreställningsvärld, vad de tror att våra ambitioner med vårt riksdagsuppdrag är. Det största hotet mot möjligheterna för människor i Sverige att skaffa sig en god bostad eller efterfråga den bostad som de vill ha är givetvis den alarmerande kostnadsutvecklingen, som Oskar Lindkvist faktiskt bär en ganska stor del av ansvaret för. Han har varit en ansvarig bostadspolitiker under hela den tid som man har haft det kostnadsdrivande bostadssubventionssystem som vi nu har avskaffat. Också Socialdemokraterna insåg bristerna i detta system och ville införa ett nytt system. Genom att slopa även det systemet har vi räddat Oskar Lindkvist en gång till. Som Oskar Lindkvist vet skulle detta system ha havererat med dagens realräntor. Jag vill betona att det enda sättet för oss att ge människor rimliga möjligheter att efterfråga de bostäder som de vill ha är lägre boendekostnader. Det hade vi aldrig kunnat få med socialdemokratisk bostadspolitik.
Herr talman! Det är ganska bra att Mikael Odenberg har hunnit med att titta litet grand i det utkast till bostadspolitiskt program som har tagits fram av en grupp inom det socialdemokratiska partiet. Socialdemokraterna har under årens lopp själva rättat till flera delar i sin bostadspolitik. När bostadspolitiken på vissa områden inte har varit acceptabel, har vi lagt om kursen för att uppnå bättre effektivitet. Jag ifrågasätter inte de borgerliga partiernas ambition att tillhandahålla bostäder, Mikael Odenberg. Jag tror att ni har den ambitionen, men jag ifrågasätter de medel som ni använder för att uppfylla den målsättningen. Vi kritiserar er därför att ni för en bostadspolitik som är helt annorlunda än den socialdemokratiska bostadspolitiken. Ni tar bort bostadssubventionerna efter hand. Ni vill införa marknadshyror i stället för att tillämpa en rimlig hyressättning. Ni tar bort kommunernas primära ansvar för bostadsförsörjningen. Ni har föreslagit att hyresgästerna helst inte skall vara med i någon organisation. Var och en skall förhandla om sin hyra. Regeringen föreslår nu en ny hyressättning när det gäller bruksvärderingen, som enligt gårdagens Dagens Nyheter innebär flexiblare och spänstigare hyror, dvs. översatt till vanligt hyresspråk skall en del bostäder bli dyrare. Därmed tror ni att andra bostäder skall bli billigare. Men detta har ännu aldrig inträffat. Det har ju inte skett någon förändring av hyrorna, utan de har ökat och kommer också att öka i fortsättningen. Det är det som är skillnaden. Ni har inget intresse av att hålla nere hyrorna. Ni är mer intresserade av att den fria marknaden tar över rollen som den som dominerar när det gäller svensk bostadspolitik. Detta är den avgörande skillnaden framför allt mellan
Herr talman! Med all respekt för min kollega Oskar Lindkvist är det sistnämnda nonsens. Vi vill inte överlåta något inflytande på någon diffus marknad. Däremot vill vi överlåta inflytandet på bostadskonsumenterna. Några förslag om att införa marknadshyror existerar över huvud taget inte. Det finns ju ingen anledning för Oskar Lindkvist att fullständigt grundlöst förfalla till att bli som en ombudsman i hyresgäströrelsen under värsta valrörelse. Det existerar inget förslag om att införa marknadshyror. Låt mig säga att brösttonerna här är anmärkningsvärda. Oskar Lindkvist är ju ingen socialdemokrat vem som helst. Han är en erfaren politiker med 30 år bakom sig här i riksdagen. Man hör ju i korridorerna kolleger berätta vilken hedersknyffel han är. Men samtidigt är det så att medan regeringar och bostadsministrar har kommit och gått har Oskar Lindkvist bestått. I 22 år har han suttit i bostadsutskottet. Han har infört det gamla bostadsfinansieringssystemet, han har infört och höjt fastighetsskatten, han har infört ROT bidragssystem och allt vad det nu är. Oskar Lindkvist är ju en symbol för socialdemokratisk bostadspolitik och för den politiska ingenjörskonstens misslyckande på bostadssektorn. Han är inte bara en symbol när det gäller de höga bostadskostnaderna, utan faktiskt en av de huvudansvariga. Jag skall illustrera detta med ett enkelt och begripligt exempel. När Oskar Lindkvist tog säte här i kammaren var jag en liten parvel i grundskolans mellanstadium. Då kostade ett kylskåp 4 000 kronor. Om prisutvecklingen på kylskåp hade varit densamma som prisutvecklingen var inom byggsektorn med det bostadsfinansieringssystem som Oskar Lindkvist var med om att införa skulle det kylskåpet i dag kosta mellan 40 000 och 50 000 kronor. Jag tycker att detta är en ganska bra illustration av vad Oskar Lindkvist och hans parti har mäktat med att åstadkomma med sin bostadspolitik. Det är förvisso en socialdemokratisk bostadspolitik, men den är sannerligen inte social, herr talman.

Herr talman! I vår reservation vill vi få till stånd en utredning av fastighetskrisen. Den senaste tiden har lärt oss vilka stora värden som det samlade fastighetsbeståndet utgör och hur känslig fastighetsmarknaden är. Oskar Lindkvist förfasar sig över bostadspolitiken. Då måste jag fråga hur ni socialdemokrater kunde gå med på ytterligare reducering av bostadssubventionerna, som kommer att bli fallet fr.o.m. 1994. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att man godkände det som tidigare har varit och att man anser sig kunna spä på detta ytterligare. Vi tycker att gränsen var nådd. Jag får inte ihop det här resonemanget när jag lyssnar på Oskar Tillbaka till den utredning som vi vill ha. Regeringen handlar, det vet jag. Men utan att bli långrandig vill jag påpeka att det är rimligt att göra en del känslighetsanalyser -- medvetna såväl som omedvetna -- över de förändringar som kan inträffa på fastighetsmarknaden. Med anledning av detta yrkar jag bifall till reservation 10.
Herr talman! Jag har ett par ord till Dan Eriksson i Stockholm. Han ställde frågan hur vi kunde gå med 3 miljarder 1994. Då vill jag bara påminna om det som är viktigt i sammanhanget: svensk ekonomi. I ett läge när det behövdes krafttag för att om möjligt förhindra en devalvering av den svenska kronan valde Socialdemokraterna att tillsammans med regeringen diskutera ett ekonomiskt program. I det programmet ingick vissa besparingar, och en av dessa besparingar på 3 miljarder var avsedda att tas ut på bostadsmarknaden 1994. Frågan är nu inte om de skall tas ut eller ej, utan det är fråga om att försöka finna ett rättvist system för hur dessa pengar skall tas ut, och under vilka år dessa 3 miljarder skall plockas ut. Som bekant har vi i vårt betänkande skrivit att de skall tas ut rättvist mellan äldre och yngre årgångar samt i alla upplåtelseformer. Det är inte så märkligt att man ibland kan tvingas att vidta exceptionella åtgärder för att stärka den svenska ekonomin. Jag tycker också att det är bra gjort av socialdemokraterna att man över huvud taget har ställt upp. För mig är nuläget det mest intressanta. Min fråga till Dan Eriksson är om han är beredd att medverka till att de 3 miljarderna läggs ut rättvist bland äldre och yngre årgångar och i alla olika upplåtelseformer. Jag väntar på svaret med stort intresse.

Herr talman! Vad Ny demokrati har föreslagit är att de 3 miljarderna skall tas av biståndet. Såvitt jag vet är det inte någon i bostadsutskottet eller någon annanstans som har tyckt att förslaget har varit bra. Däremot tycker alla som har varit inblandade i uppgörelsen att det nu gäller att hitta en rättvis lösning på utlägget av de 3 miljarderna. Det var intressant att höra att man i Ny demokrati inte är intresserad av att medverka i ett sådant resonemang. Detta svar var ungefär det jag förväntade mig. Jag tror också att de andra partierna som är inblandade i detta säkert kommer att hitta en lösning. Vad jag är intresserad av är att den lösningen blir rättvis. Då är det intressant att veta att man från Ny demokratis sida inte är intresserad av att medverka till en sådan lösning.

Herr talman! I denna sena timme nöjer jag mig med att yrka bifall till vår reservation, enligt vilken vi vill minska ramen för allmänna samlingslokaler med 20

Herr talman! Sverige är unikt när det gäller olika former av samlingslokaler. Genom denna tillgång på samlingslokaler har vi också ett ganska viktigt instrument för samhällslivet, ett instrument som hjälper till att ge innehåll åt våra lika unika demokratiska fri och rättigheter. Efter den stora landsbygdskampanjen Hela Sverige skall leva bildades 1989 Folkrörelserådet för att följa upp utvecklingsarbetet på landsbygden. Med stora ideella insatser arbetar nu fler och fler för sin bygds utveckling och framtid. En mängd lokala grupper har nybildats, och i dag har vi inom Tillgången på samlingslokaler är en förutsättning för dessa gruppers fortsatta utvecklingsarbete. Dessutom tror jag starkt på en renässans för bystugor och bygdegårdar, särskilt på landsbygden och i glesbygd. Här finns säkert framtida möjligheter till sysselsättning. Det handlar utöver ansvar och skötsel av lokalerna om verksamhetsinnehållet, nya djärva omsorgsformer och samordning av olika samhälls och servicefunktioner. Här är det bara vår fantasi som sätter gränser. De lokala utvecklingsgrupperna är pionjärer i det arbetet. I dag finns det nästan 3 500 föreningsägda allmänna samlingslokaler. Ca 1 600 av lokalerna är belägna i landsbygdsmiljö och har en genomsnittlig storlek på 250 kvadratmeter. 1 350 av lokalerna är belägna i mindre tätorter och förortsmilijöer. Övriga 450 är belägna i stadsmiljö. Trots den goda tillgången på samlingslokaler finns det fortfarande nybyggnadsbehov ute i bygderna. I den rapport som Boverket på regeringens uppdrag presenterat redovisas den s.k. samlingslokalskön som omfattar ca 180 ansökningar. Huvudparten av dessa ansökningar omfattar byggnadsytor upp till 500 kvadratmeter. En tredjedel av det befintliga lokalbeståndet är i mindre gott skick och i behov av renovering. 60 % av lokalerna behöver handikappanpassas. Det här betänkandet, BoU15, handlar just om stödet till byggnade, inköp och renovering av allmänna samlingslokaler. Förslagen i propositionen innebär att bidrag lämnas med 50 % kvadratmeter. För att bidrag skall utgå krävs också att kommunen bidrar med minst 30 % av godkänd kostnad. För handikappanpassning lämnas ett bidrag på 165 000 kr. Likaledes föreslås att bidrag för handikappanpassning av folkparksteatrar lämnas med lika mycket, dvs. 165 000 kr. Det råder i utskottet en bred enighet om stödets värde. De motioner som väckts och behandlats i ärendet handlar i huvudsak om olika nivåer på beslutsram resp. förslagsanslag. Regeringen föreslår för budgetåret 1993/94 att beslut om bidrag får anvisas inom en ram om 45 miljoner kronor och ett förslagsanslag på 85 miljoner kronor. I flertalet motioner, väckta av socialdemokrater och vänsterpartister, anförs sysselsättningsskäl för utökning av anslagen, medan Ny demokrati förordar ett minskat anslag. Utskottet delar motionärernas uppfattning att det som ett led i att skapa sysselsättning vore fördelaktigt att öka beslutsramen. Men man säger också att de redan beslutade åtgärderna inom ROT-programmet för bostäder i första hand bör genomföras. Utskottet förutsätter också att regeringen noga överväger behovet av ytterligare stöd till allmänna samlingslokaler och, om det bedöms lämpligt, återkommer till riksdagen med ett sådant förslag. I en kds-motion tas frågan upp om statligt stöd till allmänna samlingslokaler skall kunna medges även om kommunen inte ger bidrag. Beträffande svaret på den frågan och det kommunala ansvaret hänvisar utskottet till den utredare som civilministern i propositionen föreslår skall tillkallas. Syftet med den föreslagna utredningen är bl.a. att inom ramen för ett fortsatt stöd undersöka om det finns behov av viss prioritering med hänsyn till det enskilda projektet. Utredningsarbetet skall påskyndas för att nya regler skall kunna gälla fr.o.m. den 1 juli 1994. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Nydemokraternas reservation i ärendet är villkorad av att deras reservation i föregående ärende vinner gehör. Vi kan väl på goda grunder anta att den inte kommer att göra det. Då faller reservationen. Men jag vill ändå för formens skull yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Vi har från socialdemokratiskt håll velat inrätta ett kunskapscentrum inom varje länsstyrelse för att försöka främja sysselsättningen bland framför allt kvinnliga företagare. Vi beklagar att de borgerliga partierna inte har velat ställa sig bakom detta. Därför yrkar jag bifall till den socialdemokratiska reservationen. I övrigt kan jag bara notera att det kommer att bli en intressant debatt framöver om länsstyrelserna och de kostnader som ligger i detta. Vi får då diskutera hur regionerna skall se ut i framtiden.

Herr talman! När det gäller betänkandet om länsstyrelserna vill jag hänvisa till min meningsyttring och yrka bifall till den. Jag vill också instämma i den socialdemokratiska reservationen om stöd till kvinnligt företagande. Eftersom nästa talare så påpassligt och lämpligt är just Erling Bager från Folkpartiet, vill jag ställa en fråga till honom. Eftersom Vänsterpartiet liksom flera företrädare för andra partier har drivit frågan om regionparlament under många år, undrar jag litet varför man i just detta betänkande och i en rad andra där man talar om länsstyrelserna över huvud taget inte vill ta ställning i frågan, trots att man i alla andra sammanhang gör det och talar om hur man skall utveckla regionala parlament i stället för länsstyrelserna. Häromdagen var det en mycket intressant artikel i Aftonbladet av en bekant till alla här i salen, nämligen Olle Schmidt från Folkpartiet, som talade sig varm för de lokala parlamenten. Jag vill därför skicka med en fråga till Folkpartiet och Centern: Varför kan man inte låta denna förkärlek för tanken på regionala parlament återspeglas i någon mån när vi diskuterar frågan om länsstyrelserna? Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till meningsyttringen från Vänsterpartiet.

Herr talman! Bostadsutskottet har när det gäller detta betänkande i huvudsak varit överens i de flesta delar. Det finns dock, som framgår av betänkandet, en reservation från Socialdemokraterna om stöd till kvinnligt företagande. Vidare finns det i samma fråga en meningsyttring från Vänsterpartiet. Vänsterpartiet vill göra besparingar om 15 miljoner kronor vid varje länsstyrelse. Socialdemokraterna vill vid varje länsstyrelse inrätta ett kunskapscenter för att stödja olika former av sysselsättningsskapande aktiviteter bland kvinnor. Beträffande finansieringen säger man att man vill återkomma i ett betänkande från arbetsmarknadsutskottet, AU13, som kommer upp senare. Som företrädare för majoriteten vill jag anföra att regeringen tidigare har gett NUTEK i uppdrag att tillsammans med berörda myndigheter och organ sammanställa ett informationsmaterial riktat till kvinnliga företagare. NUTEK:s uppdrag resulterade i november 1992 i en rapport till regeringen. I rapporten finns förslag till program för kvinnligt företagande. Det programmet berör rådgivning, ekonomiskt stöd, utbildning, nätverk och forskning. Bl.a. sägs det att en viss del av länsstyrelsernas projektmedel kan användas till att anställa en kvinnlig affärsrådgivare för kvinnliga forskare och nystartare i varje kommun. En sådan rådgivare skulle också kunna ta ansvar för och hjälpa till med utbildning i varje län. Det bör dessutom skapas någon typ av mentorpool, där kvinnliga företagare kan finna ett bollplank och få idéer och olika problem testade. NUTEK i uppdrag att genomföra ett handlingsprogram som främjar kvinnligt företagande. Grunden för detta program är dels den analys som NUTEK tidigare har gjort och som gäller olika möjligheter, dels den rapport som jag nyss nämnde. I uppdraget till NUTEK ingår också att man skall verka för att rådgivning lämnas av kommunerna och av regionala utvecklingsfonder till kvinnor som vill starta företag. Beträffande detta uppdrag är det tänkt att arbetet skall pågå i tre år. Bostadsutskottets majoritet gör, i likhet med arbetsmarknadsutskottet, bedömningen att resultatet av den nu pågående programverksamheten bör komma fram litet mer innan man tar ställning till de exakta formerna för hur rådgivningen kan göras så effektiv som möjligt. Dessutom pekar vi i bostadsutskottet, som framgår av betänkandet, på att det i första hand bör ankomma på de enskilda länsstyrelserna att finna lämpliga former för hur det kvinnliga företagandet bäst kan stödjas. Herr talman! Med det anförda yrkar jag avslag på den socialdemokratiska reservationen och på Vänsterpartiets meningsyttring. I övrigt yrkar jag bifall till hemställan i bostadsutskottets betänkande nr 17. Eva Zetterberg ställde en fråga till mig om detta med regionala parlament. Det är klart att det som framförts är en intressant idé. Men en regionutredning har tillsatts som har att titta på den framtida förvaltningen av länsstyrelserna. Det har faktiskt hänt väldigt många förändringar, Eva Dessutom finns det utredningar om hur vi möjligen en gång kan ändra på Axel Oxenstiernas indelning av Sverige. Vidare gäller det formerna för förvaltningen. Här föreslås olika steg. Det var kanske lämpligt att i detta betänkande inte låsa fast några inriktningar och att i stället avvakta resultatet av den regionutredning som pågår. Sedan får vi se vilka mått och steg som skall tas.
Herr talman! Det är klart att man i vanlig ordning kan avvakta utredningar. Men samtidigt kan man skicka med något på vägen. Den artikel som jag hänvisade till var införd i Aftonbladet häromdagen, inte 1989. Det handlar alltså om ett mycket sent ställningstagande gjort av en betydande folkpartist. Eftersom Olle Schmidt också är ledamot av bostadsutskottet tyckte jag att det kunde vara av visst intresse att nämna artikeln. Men det är inte bara folkpartister som uttalar sig, utan det gör även ledande centerpartister m.fl. Man kunde alltså ha fört frågan framåt i någon mån i stället för att bara hänvisa till den utredning om regionala parlament som pågår.
Herr talman! Det är litet tidspress i debatten nu, så jag skall kanske inte anföra alla argument för att man bör invänta de utredningar som riksdag och regering tillsätter då det gäller olika former för det fortsatta arbetet. I första hand tycker jag nog att vi i kväll skall debattera det betänkande som bostadsutskottet har tagit fram med anledning av den proposition som regeringen lade fram i januari månad och de motioner som har väckts. Aftonbladets artikel kan vi kanske debattera vid ett annat tillfälle.

Herr talman! Detta betänkande handlar om planoch bygglagen, PBL, och egenskapskrav på byggnader. PBL har nu varit i kraft i knappt sex år och har fungerat väl. Alla farhågor som målats upp av Moderaterna, av Näringslivets byggnadsdelegation och allt vad det nu är har kommit på skam. Regeringen har nu tillkallat en utredare som skall se över lagen. Det kan vara lämpligt att göra det. Jag vill bara påminna om att det var Socialdemokraterna och Centern som röstade igenom denna lagstiftning här i riksdagen. Det är min förhoppning att samma samarbetsanda skall prägla de ändringar som kanske blir följden av utredningen. Dan Eriksson har ju skrivit en motion, där de säger att de vill att beslut om byggreglerna skall fattas i riksdagen i stället för i Boverkets styrelse. Ny demokrati hade möjlighet att påverka och vara med om att fatta detta beslut. Men när vi skulle fatta beslut i utskottet hoppade Dan Eriksson av och frångick sin motion.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

Herr talman! Beträffande detta betänkande vill jag bara hänvisa till Vänsterpartiets motioner. Jag yrkar bifall till min meningsyttring avseende mom. 12. Vidare instämmer jag i vad som sägs i de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Jag nöjer mig med att kommentera reservation 3 från Socialdemokraterna genom att säga följande. Det är viktigt att de reviderade byggreglerna träder i kraft så fort som möjligt. Detta är viktigt för att bostadskonsumenterna, planerarna, byggarna och andra skall veta vad de har att rätta sig efter. Det är beskeden, besluten och tydligheten nu, inte senare, som gäller! Syftet är uppenbart: Enklare regler uppammar kreativitet -- en absolut förutsättning för okonventionella lösningar i fråga om byggandet. Det i sin tur innebär kortare planerings och hanteringstider samt lägre byggkostnader. Därmed kan bostäderna bli billigare och således också flexiblare. Härmed yrkar jag bifall till hemställan i bostadsutskottets betänkande nr 18 samt avslag på de reservationer och den meningsyttring som finns fogade till betänkandet.

Herr talman! Jag ställde frågan till Dan Eriksson i Stockholm bara därför att det är svårt för oss andra ledamöter i riksdagen att veta när man skall ta Ny demokratis motioner på allvar. I vilket sammanhang är nydemokraterna seriösa och i vilket sammanhang är de inte seriösa? När det inte ens räcker att Ian Wachtmeister, som är partiledare, och Dan Eriksson skriver under en motion -- den har ändå inget värde -- måste det vara berättigat att ställa den frågan.

Fru talman! En sund näringspolitik är grunden för vår framtid som industrination. Nedgången i produktionen och sysselsättningen är lika kraftig nu som den var under vissa år på 1920 och 1930-talet. Då gled vår ekonomi in i en depression. Den svenska industrin har förlorat omkring 7 % av sin långsiktiga produktionsförmåga. Närmare hälften av produktionsminskningen är oåterkallelig. Fallet inom industrin har varit speciellt stor i de kunskapsintensiva verkstadsbranscherna, transportmedelsindustrin och i den maskintillverkande industrin. Delas industrin upp i basindustri, verkstadsindustri och övrig industri framgår det klart att verkstadsindustrin har krympt väsentligt mer än de andra industrigrenarna. Regeringen och utskottsmajoriteten har inga visioner när det gäller att skapa framtidens industrisamhälle. Utan aktiva insatser kommer utslagningen mycket snabbt att ställa Sverige i de lägre divisionerna när det gäller vår attraktionskraft som industrination. En aktiv näringspolitik medför också krav på att samhället har kompetenta och resursstarka aktörer till sitt förfogande. Den centrala näringspolitiska myndigheten är NUTEK. Regeringens politik har inneburit sänkta anslag och nedrustning två år i rad. För att åstadkomma en varaktig förbättring av näringslivets förhållanden vill vi socialdemokrater utveckla och utvidga näringspolitiken. Genom aktiva åtgärder skall vi skapa förutsättningar för en industriell återuppbyggnad. Den ekonomiska och industriella kris som nu råder gör att det är nödvändigt att även andra områden i politiken omfattas av den övergripande målsättningen att skapa tillväxt. Näringspolitiken skall drivas så att den höjer vårt lands attraktionskraft. Därigenom kan vi dra till oss, behålla och utveckla en produktiv näringsverksamhet. Näringspolitiken skall också bedrivas på ett sådant sätt att den blir den bästa motorn för en politik där miljöhänsyn får gå före och vägas in överallt. Målet för oss socialdemokrater är en uthållig tillväxt för god miljö. Staten har enligt vår uppfattning två huvudfunktioner för att bidra till näringslivets utveckling. Det handlar dels om att sätta regler och ge allmänna förutsättningar, dels om att uppträda på ett mer aktivt sätt. Den borgerliga regeringen har valt att vara passiv på många områden. Till de allmänna förutsättningarna hör främst att bedriva en långsiktig hållfast ekonomisk politik som leder till låg ränta och låg inflation. Dit hör också att tillhandahålla bra utbildning, goda kommunikationer och se till att det finns spelregler som gör att marknaden fungerar. Staten måste vara mer aktiv inom näringslivsutvecklingen. I denna roll finns en mängd olika instrument att använda. Det gäller t.ex. stöd till strukturomvandling, riktade forsknings och utvecklingsinsatser, offentlig upphandling och uppsättande av miljökrav som driver på utvecklingen. Det måste finnas en central resurs för regionernas näringslivsutveckling, så att varje region kan bidra till högre tillväxt efter sina förutsättningar. Detta synsätt vinner ett allt starkare gehör i vår omvärld. EG har program som innebär en mycket aktiv näringspolitik. Japan har av tradition ett nära samspel mellan stat och näringsliv. I vårt land vill däremot regeringen av ideologiska skäl minimera de statliga insatserna inom näringspolitiken. I näringsutskottets betänkande nr 25, som vi i dag skall fatta beslut om, visar regeringen upp en övertro på att marknaden klarar allt. Vi socialdemokrater har till betänkandet fogat ett antal reservationer, vilka jag yrkar bifall till. När det gäller näringspolitikens inriktning menar vi socialdemokrater att det är av största vikt att de näringspolitiska insatserna sker på bred front och att de har olika tidsperspektiv. Vi menar också att kompletteringspropositionen som kommer i nästa vecka bör innehålla förslag om ett samlat näringspolitiskt program för små och medelstora företag. Vidare vill vi att det programmet skall ha ett Europaperspektiv i två avseenden. Dels bör en samordning ske med EG:s näringspolitik, dels bör programmet innehålla förslag om stöd och stimulans till de små och medelstora företagen. Det skulle innebära att de kan komma ut på I svensk näringspolitik har det tidigare använts olika typer av branschprogram. Dessa program har syftat till att underlätta utvecklingen av livskraftiga och expansiva företag. Det har som regel varit små och medelstora företag. Åtgärderna inom programmens ram har varit breda och omfattande. Ett bra exempel på sådan verksamhet är Verkstadstekniska delegationen. Delegationens styrka har bl.a. varit att fungera som katalysator för investeringar i ny teknik i ett stort antal små och medelstora företag. Delegationens kansli har varit litet, och det har arbetat på ett obyråkratiskt sätt. Kontakterna med verkstadsindustrin i allmänhet och bilindustrin i synnerhet har varit omfattande. Ungefär två tredjedelar av Verkstadstekniska delegationens satsningar har kommit bilindustrin till godo. Många av de satsningar som gjorts har varit avgörande för företagens förmåga att med ny teknik som hjälpmedel svara mot de hårda krav som har ställts på bilindustrins underleverantörer, särskilt i samband med modellbyten.

Det kan ske via anslaget

Fru talman! Jag vill först göra en reflexion på Socialdemokraterna talar om satsningar på små och medelstora företag men är samtidigt emot i princip alla de skattesänkningar när det gäller småföretagens verksamhet som verkligen skulle stimulera nyföretagsamhet och expansion. Jag har alltid undrat över hur ett sådant resonemang går ihop. Är en höjning av skatterna eller motstånd mot skattesänkningar som skulle underlätta verksamheten för småföretagen rätt sätt att främja tillväxten? Jag kommer i mitt anförande huvudsakligen att inrikta mig på innovationsklimatet. Det är egentligen det viktigaste i näringspolitiken i dagens Sverige, där vi verkligen behöver stimulera tillväxten. Min partikollega Simon Liliedahl kommer senare att mer allmänt ta upp hur vi i Ny demokrati ser på näringspolitiska spörsmål när det gäller att främja förutsättningarna över huvud taget. Alltsedan förra sommaren har den politiska debatten här i riksdagen och i massmedierna dominerats av den ekonomiska krisen och dess olika följder. Politikerna i etablissemanget har diskuterat orsakerna till den stigande arbetslösheten och välfärdssystemets stigande kostnader, för att inte tala om krisens konsekvenser då det gäller Sveriges galopperande statsskuld. Till detta kommer alla turerna kring det finansiella systemet och bankernas akuta nödsituation. Med det här som bakgrund har regeringen träffat olika krisöverenskommelser med Socialdemokraterna. Man har främst diskuterat besparingsmöjligheter som mot bakgrund av att man talar om belopp som 12 miljarder är helt orealistiska. Hur långt räcker de besparingarna när räntekostnaderna på statsskulden växer med 23 miljarder på bara ett år? Fru talman! Vi kan aldrig spara oss ur krisen. Även om vi inför ett nytänkande och går in för kraftiga besparingar i välfärdssystemet måste den politiken kombineras med en offensiv satsning på näringslivet och då främst på småföretagen. Vi kommer kanske inte ens att kunna behålla 70 % av den välfärd vi har om vi inte attackerar problemet på ett mer intensivt sätt än vad vi hittills har gjort. Det är märkligt att detta behov av tillväxt genom en ökad produktion nästan helt försvunnit i debatten. Regeringen har genom sitt krissamarbete med socialdemokratin måst hålla igen på åtgärder som verkligen skulle stimulera de 300 000 småföretagen till den nödvändiga produktionsökning vi alla inser att vi måste uppnå. Det regeringen lyckats med så här långt är att tillsammans med Ny demokrati genomföra etableringen av riskkapitalbolag. Man har gjort en omstrukturering av Industrifonden i kombination med införande av nyföretagarlån i en ny stiftelse, Industri och nyetableringsfonden. De satsningarna skall underlätta för företagen att erhålla riskkapital. Den tunga satsningen på Atle och Bure tillgodoser främst riskkapitalbehoven i form av utökat aktiekapital i expansiva mellanstora och större företag. Industri och nyetableringsfonden kan då erbjuda lånekapital till enstaka projekt i mindre och mellanstora företag, delfinansiering genom lån till nyföretagande och startkapital till nyetablerade företag. Dessa lösningar tillgodoser i och för sig mycket angelägna behov inom näringslivet och bör kunna medverka till att få fart på industrin, även om vissa signaler kring Bures verksamhet ger anledning till vaksamhet gentemot den fortsatta utvecklingen. Men svensk industri är också beroende av helt unika idéer och produkter som kan komma från enskilda uppfinnare och innovatörer i småföretag. För denna för landet så viktiga intressegrupp saknas det i dag ett stöd som kunde aktivera innovationsklimatet. I stället har situationen för de enskilda uppfinnarna försämrats, bl.a. genom att ett riksdagsbeslut tvingade NUTEK att den 1 juli förra året lägga om fördelningen och minska de 75 miljoner man tidigare delat ut som innovatörs och näringsbidrag till främst enskilda uppfinnare. Det är nästan otroligt att man skär ned detta anslag, samtidigt som man är medveten om att här finns grunden till tillväxt. Uppfinnarna är i dagsläget i stort sett hänvisade till Utvecklingsfonden och det egna kapitalet. Det saknas dessutom skatteincitament för personliga satsningar i nya projekt och produkter. I nuläget har Sverige mycket få kompetenta människor som kan hjälpa den enskilde uppfinnaren att föra fram idéer och produkter som kan nå marknaden. Det finns en organisation, Svenska Uppfinnareföreningen SUF, som med mycket begränsade medel -- ca 6 miljoner kronor i statligt stöd -- byggt ut ett nätverk av rådgivare till uppfinnare. Det har varit diskussion om dessa medel, men man har nu enats om att stödja SUF:s verksamhet med dessa medel. I den här organisationen finns 22 deltidsarbetande kompetenta medarbetare, med en viss spridning över landet.

Uppfinnaren kan i dag söka kontakt med en SUF rådgivare, som kan fungera som ett första bollplank. NUTEK och de lokala produktrådgivarna i Utvecklingsfonden har inte den kapacitet och oftast inte den kompetens och det engagemang som krävs för att hantera den inledande idéfasen tillsammans med uppfinnaren. Om en idé vid denna första kontakt värderas som intressant kan en teknisk granskning ges av Patentverket. Det kostar ''småsmulor'' -- 3 000-- 6 000 kr. Här gör verkligen ''små'' pengar stor nytta, och samtidigt får man information om huruvida idén är värd att utveckla och satsa vidare på. I nästa fas görs en mer omfattande utvärdering av patentläge, affärsmöjlighet, marknad, etc. Här kan värderingen leda fram till beslut om att lägga ned projekt. En positiv utvärdering däremot resulterar i att man startar en viss verksamhet, där man tillverkar en eller flera prototyper efter olika koncept. Rådgivaren kan här medverka i arbetet att välja och utforma rätt strategi för affärsidén. På det här utvecklingsstadiet avbryts emellertid många idésatsningar på grund av kapitalbrist. Det gäller såväl för den enskilde uppfinnaren som för det mindre företaget. Här behövs riskvilligt kapital för patent , prototypframtagnings och konsultkostnader. Det är just detta s.k. seedcapital -- den svenska översättning som jag sett lyder såddkapital -- som i dagens marknad saknas. Varken de etablerade riskkapitalbolagen eller Industri och nyetableringsfonden är designade för dessa kapitalbehov, som oftast föregår en kommande bolagskonstruktion. I nästa steg kan Industri och nyetableringsfonden eller något av riskkapitalbolagen medverka vid en bolagsbildning för tillverkning och marknadsföring av produkten. Alternativet är naturligtvis att den nya produkten också kan erbjudas intresserade, redan etablerade, företag. Jag konstaterar att utskottet delar Ny demokratis uppfattning om behovet av ett bättre organiserat och ekonomiskt förstärkt stöd till uppfinnare enligt vår motion i frågan. Utskottets majoritet föreslår riksdagen att ge regeringen i uppdrag att utreda detta och komma med förslag om åtgärder. Enligt min mening borde även utskottet uttala vissa direktiv till utredningen i fråga om åtgärdernas genomförande och omfattning. Vi är överens om att de etablerade lokala produktråden i Utvecklingsfonden kan utgöra stommen i den tänkta uppläggningen av stödet till uppfinnaren. Men det är viktigt att kompetensen inom produktråden säkras, dels genom en representant från SUF -- representanterna är relativt sett lokalt väl utspridda över landet -- dels genom adjungerade experter från det lokala näringslivet. Det är mycket viktigt, eftersom vi måste ha erfarna människor i produktråden -- inte fast anställda utan adjungerade, som passar för de behov som man vill säkra. Dessa krav måste upprätthållas för att kontakterna med uppfinnaren och innovatören skall kunna fungera och för att projekt skall kunna drivas framåt. Målsättningen för produktråden blir alltså att fungera som bollplank för den enskilde uppfinnaren och småföretagaren och att medverka i den första tekniska och affärsmässiga utvärderingen, patentansökan, prototypframtagningen och, inte minst, i den viktiga fortlöpande finansieringen. Detta kan ske i form av innovationsbidrag. Eventuellt kan man tänka sig en återbetalningsklausul om projektet blir framgångsrikt. Det här är kanske något i stil med den innovatörslön som Socialdemokraterna var inne på. Under den här förutsättningen hjälper och stöder Produktrådets insats och finansiering uppfinnaren fram till det läge som vi tidigare talat om, dvs. då Industri och Nyföretagarfonden eller ett riskkapitalbolag kan gå in och medverka i den fortsatta projektetableringen och marknadsföringen. Den föreslagna utredningen får naturligtvis föreslå fördelningen och omfattningen av den ekonomiska satsningen på uppfinnarstödet. Men som framgår av Ny demokratis motion bör de ekonomiska insatserna, med tanke på de enskilda uppfinnarnas betydelse som tillväxtresurs, vara i storleksordningen minst 100 miljoner kronor. I vår motion föreslår vi att en innovationsfond inrättas där man fördelar pengarna till resp. produktråd i Utvecklingsfonden, alternativt att motsvarande anslag fördelas genom NUTEK. Men finansieringen av den här nya satsningen på innovatörer blir naturligtvis en av utredningens viktigaste ''nötter att knäcka''. Eventuellt kan man kanske lyfta ut erforderligt kapital från Industrioch nyetableringsfonden, som ändå disponerar 2,5 miljarder kronor, och fördela det till denna verksamhet i form av riskkapital. Det blir bl.a. utredningens uppgift att behandla. Med beaktande av de här framförda synpunkterna och med instämmande i av utskottet föreslagen utredning enligt betänkandet, som i stort tillgodoser Ny demokratis motion, vill vi i Ny demokrati betona nödvändigheten av ett snabbt agerande från regeringens sida. Om jag förstår departementet rätt har man faktiskt redan påbörjat ett förberedande arbete för en kommande utredning. Det är angeläget att utredningens arbete snarast påbörjas för att på gräsrotsnivå främja det viktiga innovationsklimatet i Sverige. Så går jag över till en annan viktig fråga som finns i detta näringspolitiska betänkande. Vad svensk industri också behöver är en bevakning av den tekniska utvecklingen utomlands. I Ny demokrati ser vi det som helt groteskt att i det här läget reducera insatserna för den tekniskt vetenskapliga attachéverksamheten STATT. Vi motsätter oss därför den av regeringen föreslagna neddragningen på 5 miljoner kronor -- av den nu gällande budgeten på 35,6 miljoner kronor. Därför stöder vi den socialdemokratiska motionen om oförändrat anslag. Fru talman! Mot bakgrund av här framförda synpunkter yrkar jag bifall till Ny demokratis reservation nr 12 under mom. 20 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Bengt Dalström pekar på att vi aldrig säger någonting om skatter. Det är naturligtvis mycket viktigt att skatterna är rätt avpassade för näringslivet. Det är ju ett näringspolitiskt betänkande som nu behandlas, och skattefrågor brukar tas upp i annan ordning. Skatterna framhålls alltid i debatten som ett av de största hindren för företagande, men det stämmer inte generellt sett. Sverige har en av Europas mest förmånliga företagsbeskattningar. Detta utesluter naturligtvis inte att det finns problem för vissa kategorier av företagare. Vissa egenföretagare är skattemässigt diskriminerade, jämfört med företag som är organiserade som aktiebolag. Detta tycker också vi socialdemokrater skall åtgärdas. Men det måste vara harmoni i det hela, därför att det är ändå de sunda statsfinanserna som är viktiga. Vi får inte dränera statsekonomin genom skattesänkningar som inte kommer dem till del som verkligen behöver dem.
Fru talman! Ingvar Carlsson har vid flera framträdanden under de senaste åren talat om att skatteunderlaget och höjd företagsbeskattning är grunden till välfärden. I princip har det han sagt gått ut på detta. Birgitta Johansson inledde med att tala om att vi aldrig säger någonting om skatter. Det var kanske en felsägning -- ni talar väl också gärna om skatter. Jag är medveten om att det här är en näringspolitisk debatt, men Birgitta Johansson snuddade vid det väsentliga, som jag är ute efter. Det är just skatteförändringar som kan stimulera den enskilde småföretagaren, antingen till ett etablerande eller till en expansion. Det kan vara bättre avdragsmöjligheter, t.ex. kvittningsregler för inkomst av tjänst och rörelse. Samtidigt finns det många andra möjligheter just på den nivån att stimulera småföretagarna med skattelättnader, men jag har inte sett några förslag om det från socialdemokratin.

Fru talman! Jag sade redan i mitt första inlägg till Bengt Dalström att vi inte har behandlat skattefrågor i näringsutskottet, men de är naturligtvis otroligt viktiga för ett bra näringsliv i framtiden. Jag pekade också på att vi måste kunna göra jämförelser, så att ingen blir diskriminerad på grund av den form som han har organiserat sitt företagande i. Men vi är inte beredda att gå in på den typen av detaljer som Bengt Dalström nu gör. Vi vill se en helhet i skattepolitiken. Det är andra utskott som har att hantera de frågorna. Men jag håller med om att skattepolitiken är viktig.

Fru talman! Jag skall avrunda det här lilla replikskiftet med att konstatera att Socialdemokraterna är positivt inställda till vissa tankegångar om lättnader i beskattningen för småföretagaren. Jag kommer med intresse att följa fortsättningen. Jag utgår från att Birgitta Johanssons synpunkter från näringsutskottet inte är oväsentliga för hennes kolleger i andra utskott.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

Men man måste ändå ha det i bakhuvudet när man talar om åtgärder för industrin. Vi har förlorat över 200 000 industriarbetstillfällen sedan 1989. Vi har ett stort underskott i statens budget, och vi har stora problem med våra banker. Vi har en hög arbetslöshet, med allt vad det leder till. Regeringen har alltsedan den tillträdde 1991 arbetat för att skapa goda förutsättningar för svenskt näringsliv, bl.a. genom att sänka eller slopa tillväxthämmande skatter och avgifter och genom att arbeta för en bättre riskkapitalförsörjning. Detta är också viktiga inslag i en aktiv småföretagspolitik. Det viktigaste för närvarande är ändå att man för en ekonomisk politik som skapar förtroende för våra långsiktiga möjligheter. Detta är inte minst viktigt för att få ner räntan och stärka kronans värde. Det är därför angeläget att det nu skapas långsiktigt goda förutsättningar för vårt näringsliv. Företagen skall kunna planera och genomföra sina investeringar. Under rådande osäkra läge har många företag avvaktat med investeringarna, för att se vad som händer. Vi måste nu få till stånd långsiktiga spelregler vad gäller företagarnas villkor. Om vi skall arbeta oss ur den kris som landet befinner sig i, får det inte vara någon tvekan om kursen. Om det råder tveksamhet om kursen, kan vi råka ut för ännu fler tråkigheter, i form av räntechocker, ytterligare kursfall för svenska kronan, uteblivna investeringar och att företag flyttar utomlands. Sverige har länge tillhört världens viktigaste industrinationer, och svenska företag har hävdat sig väl i konkurrensen. Men under 80-talet försämrades situationen märkbart för svenskt näringsliv. Därefter har vi fått den mest djupgående nationella långkonjunktur som vi har haft på länge. Även internationellt har konjunkturen varit mycket svag. Därför är det viktigt att olika åtgärder ger de goda möjligheter som vårt näringsliv så väl behöver. De förslag som regeringen har lagt fram och som riksdagen redan har beslutat om kommer också att ge bra möjligheter. Det är faktiskt ganska många skatter och avgifter som har sänkts eller slopats. Det ger på sikt en kraftigt förstärkt konkurrenskraft, inte minst för våra småföretag som också utgör ett mycket viktigt inslag i vårt näringsliv. Det finns ytterligare förslag på gång om särskilda skatter för egen och fåmansföretagare. De innebär en neutral beskattning för olika företagsformer. Det finns även förslag om ett visst återinförande av kvittningsrätten. Allt detta kommer att vara till hjälp för såväl befintliga som nystartade företag. Jag har de senaste dagarna med glädje noterat att också Socialdemokraterna ställer upp på att det skall vara en neutral företagsbeskattning för småföretag. Jag skall nu kommentera en del av de områden som dagens betänkande handlar om. Det rör sig dels om regeringens proposition om anslag till näringspolitiken, dels om ett antal motioner från den allmänna motionstiden. En fråga som tar upp ett stort utrymme är rikskapitalförsörjningen, eller kapitalförsörjningen över huvud taget, eftersom den är så väsentlig. Detta är en fråga som rör många, inte minst i dagens besvärliga situation på finansmarknaden. Det pågår en utredning om utvecklingsfondernas framtida roll. Jag skall inte nu beröra den framtida verksamheten, men jag vill i alla fall klart deklarera att vi även framdeles behöver ett regionalt organ som kan hjälpa de små och medelstora företagen. Den utlåningsverksamhet som utvecklingsfonderna i dag bedriver vill jag också beröra något. Efter förra årets inbetalningar till staten, förfogar utvecklingsfonderna över ca 2,5 miljarder. Av dessa skall fonderna, enligt tidigare riksdagsbeslut betala in 1,3 miljarder till staten fram till 1997. Likviditeten är högst varierande i de olika fonderna. Vi har från utskottets sida funnit det angeläget att påpeka att det faktum att man på relativt lång sikt skall betalas in dessa pengar till staten inte skall innebära något hinder för att bedriva en välplanerad och aktiv utlåningsverksamhet. Utskottet förutsätter därför att utvecklingsfonderna omgående tillser att man får till stånd en ökad aktivering av de här medlen. Vi har också, som Birgitta Johansson var inne på, funnit att det finns problem i vårt bankväsende i dag. Med tanke på det, finns det skäl att bevilja anstånd med de inbetalningar som utvecklingsfonderna skulle ha gjort under 1993. Jag tycker att det är bra att utskottet har gjort detta ställningstagande, eftersom det ger ytterligare möjligheter för fonderna att medverka vid viss riskfinansiering. Även riskkapitalbolagen har berörts. De sex riskkapitalbolagen och de två portföljbärande bolagen Atle och Bure har nu startat sin verksamhet. Visst har det riktats kritik mot dessa bolag för att de inte nog har engagerat sig i riskfinansieringen. Det kanske kan finnas fog för viss kritik, men man måste komma ihåg att de just startat sin verksamhet. Jag vill ändå uttala den förhoppningen att bolagen kommer att fungera som riskfinansiärer för små och medelstora företag. Detta kan ske både genom att de går in som delägare i företag och att de genom ett aktivt ägarengagemang medverkar vid olika investeringar. Det kan också ske genom lån eller garantier. Bolagen skall även kunna göra indirekta placeringar via andra riskkapitalbolag. Bolagen förfogar nu över 6,5 miljarder, och det är angeläget att medlen kommer industrin till godo. Även nyföretagarlånen har berörts, som vi under hösten förra året beslutade om. Verksamheten har nu startat. Dessa lån kan erhållas för nya produkter, marknadssatsningar och nya företag. Starten har nyss skett, men enligt vad vi har erfarit är intresset mycket stort för dessa lån. När det gäller Industri och nyföretagarfondens lån, kan dessa erhållas enbart av aktiebolag -- det har också berörts. fr.o.m. den 15 mars kan även utvecklingsfonderna ge nyetableringslån. Dessa lån ges till alla former av företag, även ekonomiska föreningar. Detta är en riktig inriktning, och vi får väl låta dessa nya ordningar verka ett tag och se hur de olika behoven ser ut. Det här betänkandet berör också en motion om rekonstruktionslån. Jag skulle vilja uppehålla mig en kort stund just runt detta med företagsrekonstruktioner. Många svenska företag lever under mycket pressade förhållanden. Detta visar inte minst förra årets siffror om konkurser. Omkring 22 000 företag gick i konkurs. En del av dessa företag var faktiskt bra företag med bra produkter. Men på grund av den extrema lågkonjunktur som vi befinner oss i har de inte klarat av ekonomin. Den hårda situation som bankerna har underlättar inte heller för företagen. I Svenska Dagbladet från i onsdags kan man läsa att bankerna undviker ackord, därför att konkurserna för bankerna är fördelaktigare än ackordsuppgörelser. Jag tycker egentligen att detta är skrämmande uppgifter. Konkurserna är i och för sig ett naturligt inslag i en marknadsekonomi, men det är fel när man i de allra flesta fall väljer konkurs framför rekonstruktion. Det måste vara riktigare att man försöker vara med och rädda en del av pengarna i en rekonstruktion än att i onödan låta företag gå i konkurs, med allt vad det innebär. Insolvensutredningen har också tagit upp den här frågan i sitt betänkande. Det gäller krisföretag som är livsdugliga eller vars verksamhet kan fortsätta i någon form. Man föreslår att gäldenär, som under medverkan av en av rätten utsedd administratör driver näringsverksamhet efter betalningsinställelse, skall försöka rekonstruera verksamheten och träffa en ekonomisk uppgörelse med sina borgenärer utan konkurs. Även organisationen Företagarna har i skrivelse till regeringen föreslagit någon form av rekonstruktionslån eller överlevnadslån. Jag har också personligen haft kontakt med många företagare som uttryckt behovet av hjälp vid rekonstruktioner av företag och av att någon form av överlevnadslån, garantilån, införs. Nu vet jag att regeringen arbetar med den här frågan, och jag hoppas att man kan komma fram till en bra lösning. Det måste vara riktigt att försöka rädda bra företag med bra produkter och med framtidsmöjligheter, i stället för att låta dessa gå i konkurs i onödan. Stödet till uppfinnare och innovatörer har redan berörts här av flera talare. Bengt Dalström uppehöll sig mycket vid den frågan. Det är en mycket väsentlig fråga. Stöd och råd till uppfinnare och innovatörer sker genom flera olika kanaler såsom Svenska Uppfinnareföreningen, NUTEK och de s.k. produktråden, som finns i varje län. Utskottet har erfarit att regeringen avser att avsätta lika mycket medel -- ca 6 miljoner -- till Uppfinnareföreningen som förra året. Det är bra. Utskottet vill också att regeringen tar fram ett åtgärdsprogram för uppfinnare. I detta program bör man se över möjligheterna till ökad avsättning, ändrade skatteregler och ändrat bidragssystem. Det är viktigt att uppfinnare och innovatörer får en renässans i vårt land. Om den industriella förnyelsen skall kunna fortskrida är det av avgörande betydelse att nya idéer och uppfinningar kommer i gång och att innovationsprocesser kan startas. Därför är det bra att regeringen nu skyndsamt skall ta fram ett åtgärdsprogram för denna kategori. En sådan sådd kan också ge en god skörd. Genom denna beställning hos regeringen blir också motioner från Centern, Ny demokrati och kds i huvudsak tillgodosedda. Betänkandet berör också en del olika stöd, t.ex. varvstöd. Här finns också krav från Utskottet anser det vara viktigt att olika industrigrenar kan ha konkurrensneutralitet i förhållande till motsvarande industrigrenar i konkurrentländerna. Detta är också regeringens linje. Men vi anser också från utskottsmajoritetens sida att det är angeläget att regeringen bevakar den här frågan noga. Om det blir förändringar i konkurrensen skall man vidta åtgärder. Jag vill också här understryka att även varvsindustrin har samma möjligheter som andra företag att ansöka om exportkreditgarantier hos EKN. Utskottsmajoriteten tillstyrker därför regeringens förslag om endast räntestöd. Det finns ett antal reservationer till detta betänkande. Jag har redan redogjort för en del av utskottets synpunkter för flera av dem. Jag vill i korthet ytterligare beröra någon eller några reservationer. I reservation nr 1 säger socialdemokraterna att näringspolitiken skall ge stöd till bättre konkurrensförmåga genom insatser som lyfter utbildningsnivån inom industrin, höjer nivån på forskning och utbildning och förbättrar kommunikationerna. Det är ju just detta som regeringen gör. Regeringen har vidtagit en mängd åtgärder för att stärka konkurrenskraften genom att sänka skatter och avgifter och förbättra riskkapitalförsörjningen. Stora resurser satsas på forskning och utveckling, som senare kommer att behandlas här i kammaren. Man satsar på arbetsmarknadsutbildning i företagen. Mycket stora satsningar görs på vägar och järnvägar. 98 miljarder under en tioårsperiod har föreslagits här. Enbart i år satsas närmare 14 miljarder. Så mycket har aldrig tidigare satsats på vägar och järnvägar. Det är således mycket stora satsningar som görs. Jag tycker nog att socialdemokraterna slår in öppna dörrar. Det finns en reservation om kvinnligt företagande. Regeringen har i årets budgetproposition förutsatt att utvecklingsfonderna även i fortsättningen skall uppmärksamma de särskilda insatser som kan behövas för kvinnor som startar eget. Regeringen har även givit NUTEK i uppdrag att genomföra ett handlingsprogram som skall främja kvinnligt företagande. För denna åtgärd har det anslagits 20 miljoner. Jag tycker att vi har tillgodosett mycket av det som tas upp i reservationen. Vi får höra vad Birgitta Johansson har att säga om detta. Jag vill även beröra reservation nr 17 om tekniskvetenskaplig attachéverksamhet. Detta är en viktig verksamhet. Det är vi alla överens om. Regeringen har föreslagit en besparing på 5 miljoner. Detta motsätter sig Socialdemokraterna och Ny demokrati och bildar därmed majoritet i utskottet. Jag vill här berätta att STATT förfogar över en fond på 16 miljoner. Detta gör att STATT kunde ha fortsatt med sin verksamhet i samma omfattning även under det kommande budgetåret. Därför hade den här besparingen kunnat ske utan att medföra några olägenheter för den här verksamheten. Men majoriteten tycker på ett annat sätt. Jag yrkar bifall till reservation nr 17. Fru talman! Sammanfattningsvis vill jag bara konstatera att vi har en besvärlig lågkonjunktur. Som jag sade i inledningen av anförandet har det inneburit stora påfrestningar både för företag och enskilda. Det kommer också att ta lång tid innan vi återhämtat full styrka. Men med de olika åtgärder som har företagits och med de ytterligare som är på gång har vi kraftigt förbättrat vår konkurrenskraft. Vi har nu mycket stora möjligheter att ta marknadsandelar. Detta kan man också klart utläsa av exportindustrin, där orderingången har ökat under senare tid. I dag kunde vi på Ekot höra att turistnäringen nu har uppnått mycket god konkurrenskraft här i Sverige. Det finns trots allt många ljuspunkter i vår tillvaro. Vi bedriver en god näringspolitik, där ekonomi och ekologi går hand i hand. Fru talman! Med undantag av mom. 39 vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna från Socialdemokraterna och Ny demokrati samt på meningsyttringen från

Fru talman! Kjell Ericsson tog upp en av de väsentligaste bitarna i vårt betänkande. Det gäller det avsnitt som behandlar riskkapitalförsörjningen. Han påpekade mycket riktigt att från den 15 mars har utvecklingsfonderna möjlighet att ge nyföretagarlån till alla typer av företag, dvs. oavsett om det rör sig om kooperativa företag eller ekonomiska föreningar. Vi vet också att trycket är mycket hårt på att utvecklingsfonderna skall låna ut pengar. Regeringen har inte skickat med några pengar från Industri och nyföretagarfonden för just den här verksamheten. Det är ytterligare ett moment som man tillåts göra, men man får inga nya pengar. Detsamma gäller för det kvinnliga företagandet, som vi har reservat oss till förmån för. Det är riktigt att NUTEK och regeringen naturligtvis har ambitionen att man skall satsa på det här. Utvecklingsfonderna får nya uppgifter att klara. Men samtidigt skall finansieringsverksamheten inte få ha den omfattning som den har haft tidigare. Då blir det inte riktigt så enkelt.
Fru talman! Riskkapitalfrågorna är viktiga. Det är vi helt överens om. Jag tror också att alla försöker sträva efter att klara av detta. Det gäller inte minst i dagens sitaution med bankkris, vilket medför att normala relationer mellan företag och banker inte fungerar som de skall. Därför är t.ex. bankakutens insatser mycket viktiga, för att relationerna skall bli normala. Detta är det viktigaste för alla företag -- oberoende om det rör sig om manligt eller kvinnligt företagande eller om små eller stora företag. Det är trots allt detta som fordrar de stora resurserna. Det är också viktigt att man får även de andra delarna att fungera. I det här läget har man just börjat med nyföretagarlån. Det ger först och främst aktiebolag möjlighet att låna pengar. En ekonomisk förening som bildar ett eget dotterbolag kan också låna pengar av Nyföretagarfonden. Även utvecklingsfonderna kan låna ut pengar. Birgitta Johansson säger att vi inte skickar med några pengar. Vi ger anstånd med inbetalningen nu. Jag tror att det är ungefär 470 miljoner som skulle inbetalas i år. Så nog finns det möjligheter att få mera pengar. Vi har också tittat på likviditeten i fonderna. En del fonder har över 80 % i likvida medel. Jag tror att man skulle kunna klara av det här på denna väg. Det är viktigt att pröva detta och se var behoven finns. Vilka företag kommer främst att söka pengar? Kommer det att vara ekonomiska föreningar eller enskilda företag. Hur ser det här ut? Man måste nog utvärdera detta litet mera innan man går vidare. Vi får låta den här ordningen verka ett tag. Birgitta Johansson sade vidare att vi inte heller skickade med några pengar när det gäller kvinnligt företagande. NUTEK har t.ex. 20 miljoner anslaget för att ta fram ett program för kvinnligt företagande. Det är en sådan åtgärd. Det viktigaste är nog hur man fördelar pengarna. Det var mot detta som kritiken tidigare riktades. Även under den socialdemokratiska regeringen fördes det kritik mot att utvecklingsfonderna inte hjälpte kvinnliga företgare tillräcklig. Men inte skickades det med mera pengar av den orsaken. Nu vill man att detta skall ses över så att de kvinnliga företagarna inte diskrimineras utan i stället får hjälp med att sätta i gång. Det vill vi alla.
Fru talman! Kjell Ericsson pratar mycket om Industri och nyföretagarfonden och om att verksamheten har startat ganska nyligen. Det är naturligtvis riktigt. I höstas i samband med att besluten fattades sade vi från socialdemokratiskt håll att vi naturligtvis ville ge Industri och nyföretagarfonden en chans att visa upp sin verksamhet. Utskottet hade också möjlighet att träffa företrädare för Industri och nyföretagarfonden. De pekade på de ansökningar som kommit in. Det är riktigt, som Kjell Ericsson säger, att intresset för Industri och nyföretagarfonden är mycket stort. Men, tyvärr, de företag som fått del av nyföretagarlån är inte i någon stor omfattning tillverkande företag. I varje fall var det så i mars månad -- vad som hänt under första delen av april vet vi inte. Det ser alltså inte ut att bildas så många nya sysselsättningstillfällen med dessa fonder. Det tycker vi är beklagligt.
Fru talman! Antalet ansökningar har varit ganska stort och förfrågningarna ännu fler. Men vi kan ju inte föreskriva att bara tillverkande företag skall få söka. Alla har full möjlighet att söka. Gör de inte det måste det kanske till någonting annat för att stimulera industrin, t.ex. sänkta skatter och avgifter som också medverkar till att man får ett positivt klimat, så att den tillverkande industrin vill söka dessa lån. Jag tror inte vi kan styra på annat sätt. Fonden är till för både små och medelstora nystartande företag som i det läget kan få hjälp till egenkapitalet. Alla företag -- vare sig de är enmansföretag eller sysselsätter två, tre, eller tio man -- är viktiga. Vi behöver alla typer av företag.